Herr talman! 1979 är FN:s internationella barnår. Det är i år 20 år sedan deklarationen om barns rättigheter antogs. Barnåret är en uppfordran till oss att undersöka hur barn har det i vårt land och i världen, att tänka efter vad vi kan göra för att ge barnen ett bättre liv. I Sverige, liksom i 150 andra länder, pågår nu en mångskiftande verksamhet inom folkrörelser och kommuner inom ramen för det internationella barnåret. I årets budget tas upp en rad förslag som har betydelse för barn. De hade nog stått där även om vi inte hade haft FN:s barnår. I Sverige är vi överens om att se barnåret framför allt som en påstötning till att lära oss mer och informera bättre, inte som någonting som vi skall anpassa tidtabellen för vår reformpolitik efter. Men barnåret ger ändå anledning att tänka efter och redovisa några inslag i budgetens olika huvudtitlar, som har betydelse för barnen och barnfamiljerna. Det tänker jag göra, även om jag gärna håller med Eva Hjelmström om att det viktigaste för barnen är att vi får ett bättre samhälle för alla. Föräldraförsäkringen skall byggas ut enligt ett förslag som regeringen kommer att lägga fram mera utförligt i mars. Det innebär att full ersättning för inkomstbortfall kommer att ges under den nionde månaden av föräldraledigheten. Det leder till en ökning av budgetanslaget från 360 till 410 miljoner, dvs. en ökning med 14 25. Totalt kommer nästa år att utbetalas 2,7 miljarder över föräldraförsäkringen enligt det här förslaget. Ett första steg kommer att tas, om riksdagen följer det förslag som regeringen lägger fram senare i vår, i uppbyggnaden av en allmän föräldrautbildning. Det innebär att vi börjar arbeta efter linjen att det viktigaste för barnen är att familjen fungerar. De statliga bostadsbidragen höjdes den 1 januari. Nu föreslår vi en höjning även den 1 januari 1980 från 1 260 till I 500 kr. per barn. De statskommunala bostadsbidragen föreslås också bli förbättrade, speciellt för stora familjer. Enligt budgetens förslag skall det också bli förmånligare än tidigare för kommunerna att bygga lägenhetsdaghem, genom att räntebidrag kan utgå även för dessa. Utbildningsdepartementet kommer med en särskild proposition om barnkulturen. 7 milj.kr. har avdelats för det ändamålet. När det gäller internationella insatser kan man peka på att anslaget till FN:s barnfond, UNICEF, föreslås höjas från 100 till 110 milj.kr. Det finns naturligtvis en rad åtgärder i den allmänna ekonomiska politiken som har särskild betydelse för barnfamiljerna. Låt mig bara nämna stödet till baslivsmedlen, som har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi. Det är nu 3,6 miljarder. Det föreslås ökas. T. v. beräknas 3,8 miljarder, men beloppet beror naturligtvis på utgången av förhandlingarna. Invandrarbarnen är en grupp som har särskilda problem. Vi har i vårt land ungefär 130 000 barn med utländskt medborgarskap. Ännu fler är barn till invandrare. De kommer ofta i kläm mellan kulturen i hemmet, traditionerna och värderingarna hemma och de som råder i skolan eller i förskolan. Ännu värre är deras språksituation. Det finns barn på svenska daghem som går hela dagarna utan att ha någon som de kan tala med på sitt eget språk. Vi vet i dag att det leder till stora skador. I budgeten finns flera förslag som innebär förbättringar för invandrarbarnen. När det gäller hemspråksträningen i förskolan föreslår vi fördubblade insatser, så att inte bara som nu undervisning av sexåringar utan också av femåringar ligger till grund för bidraget. Vi föreslår att hemspråksträning införs i särskolan och specialskolan. Inom utbildningshuvudtiteln föreslås att resurserna för stödundervisning i svenska och hemspråksundervisning i grundskolan läggs ihop, så att det blir möjligt för barn i lägre åldrar att få en större del hemspråksundervisning. Invandrarverkets möjlighet att bevaka barnoch ungdomsfrågor förstärks. Jag är medveten om att dessa insatser inte svarar mot behoven av åtgärder för invandrarbarnen, men det är en väsentlig satsning som görs. Ofta är den trånga sektorn inte pengar utan personal. Senare i vår kommer regeringen också att lägga fram ett förslag om ny organisation av den internationella adoptionsverksamheten. Detta är alltså några inslag i årets budget som tar sikte på att förbättra barnens och barnfamiljernas situation. Men även tidigare under den här valperioden har det, som nämnts här tidigare i dag, hänt åtskilligt. Barnbidragen höjdes från årsskiftet på regeringens förslag till 2 500 kr. per barn. Bostadsbidragen höjdes. Småbarnsföräldrarna fick rätt att korta ned sin arbetsdag till sex timmar om dagen. Föräldraförsäkringen har tidigare byggts ut, vilket ger ersättning för inkomstbortfall en del av den tid man kortar ned sin arbetsdag. Det betyder ett genombrott under den här valperioden för en mycket viktig princip, nämligen att arbetslivet måste anpassa sig efter barnens och familjernas behov. Sammanfattningsvis: Under en period då stark återhållsamhet med nya utgifter har varit nödvändig, har regeringen — både den nuvarande och trepartiregeringen — satt behoven hos de svaga grupperna främst, och dit hör barnfamiljerna. Samhällets totala stöd till barnfamiljerna var 1976 13,4 miljarder kronor. För 1979 beräknas summan ha ökat till 20,3 miljarder. Barnbidraget var i oktober 1976 17,3 ?6 av basbeloppet — nu är det 19 26 av basbeloppet. När socialdemokraternas partimotioner på det sociala området häromdagen presenterades använde någon av partiets företrädare uttrycket ”reformstopp” för att beskriva vad som har hänt sedan 1976 på det sociala området — och även vad som föreslås i årets budget — i varje fall enligt ett tidningsreferat. De fakta som jag nu har nämnt visar att detta uttryck inte har någon grund i verkligheten. Det får väl ses som uttryck för en viss — rätt begriplig — nervositet inför den annalkande valrörelsen. Utrymmet för reformer är begränsat. Men inom den ramen sker åtskilligt som kan göra samhället bättre att leva i för barn och för deras föräldrar under det internationella barnåret, om riksdagen följer regeringens förslag. Den fråga man vill ställa till dem som nu framför kritik är naturligtvis vad de själva har att komma med, i synnerhet om de samtidigt skall leva upp till de anmärkningar de också framför mot budgetunderskottet. Det är ”oansvarigt stort” enligt Olof Palme. ”Jag är oroad”, säger Thorbjörn Fälldin. Även Gösta Bohman har kritiserat budgetunderskottet. Men om man nu inte vill öka budgetunderskottet — hur kan man då kritisera regeringen för att vi inte föreslår ytterligare kostnadskrävande reformer? Det går inte ihop, om man inte samtidigt är beredd att föreslå stora skattehöjningar eller besparingar — men några sådana har vi inte hört så mycket talas om. Av de motioner som har väckts under den allmänna motionstiden framgår att socialdemokraterna i allt väsentligt accepterar regeringens familjepolitik för det närmaste året. Naturligtvis framförs i motionerna en hel del kritiska synpunkter — något annat var väl inte att vänta. Men det är mest allmänt tal och önskemål som ligger längre fram i tiden än det år som budgeten gäller. Jag tolkar därför de socialdemokratiska motionerna så, att regeringen kan hoppas på socialdemokraternas stöd för de förbättringar vi kommer att föreslå i föräldraförsäkringen. Jag går inte nu in på dem i detalj. Låt mig bara nämna en sak, och det är fullföljandet av utbyggnaden av föräldraförsäkringen med två månader, som förutskickades i trepartiregeringens regeringsförklaring 1976. 1977 beslöt riksdagen om ett första steg, Jag är glad att vi nu har lyckats bereda utrymme för full ersättning också under den nionde månaden. Dels därför att det ökar sannolikheten för att ledigheten också utnyttjas av pappan, som i regel har den högsta inkomsten av föräldrarna. Dels därför att vi på det sättet åstadkommer en väsentlig förenkling av föräldraförsäkringen. Med alla sina förtjänster är den rätt så svår att överblicka för familjerna och tungarbetad på försäkringskassorna. Det måste nog alla som har varit med om att bygga upp den erkänna. Därför ser jag möjligheten till en förenkling som värdefull, och jag beklagar att centerpartiet och moderaterna vill skjuta den på framtiden. Förslag om vårdnadsbidrag förs fram av centern och moderata samlingspartiet. De vill att förslagen skall träda i kraft vid nästa årsskifte. Vårdnadsbidrag finns också med i folkpartiets program. Det bekräftades senast vid vårt landsmöte i höstas. Men vi har inte funnit att det är möjligt att nu binda sig för ett tidsschema för införande av denna kostnadskrävande reform. Den fråga man ställer sig inför centerns och moderaternas förslag är naturligtvis hur det går ihop med partiernas redovisade bekymmer för budgetsituationen. Den är ju inte ett problem bara för det närmaste året utan minst lika mycket i fortsättningen. Jag vill minnas att Gösta Bohman och Thorbjörn Fälldin var mer realistiska i sina uttalanden i den här frågan under sin tid i regeringen än vad som avspeglas i årets motioner. Låt mig tillägga att folkpartiet givetvis anser att ett vårdnadsbidrag — den dag vi har råd att införa det — inte skall utformas så att det försvårar kvinnornas yrkesarbete. Ingegerd Troedsson talade i höstas — och även i dag — engagerat om flerbarnsfamiljernas situation. Jag vill gärna ge Ingegerd Troedsson en komplimang för att hon mer än de flesta av oss försöker att själv tränga in i och analysera verkningarna av ett snårigt bidragsoch skattesystem och är beredd att dra slutsatser av sina fynd. Om jag förstod henne rätt, hade hon i höstas kommit fram till att bidrag i detta fall fungerar bäst om de är obeskattade. Jag tror att det ligger mycket i detta. Kanske kommer hon så småningom fram till att detsamma gäller vårdnadsbidragen. Jag får i så fall önska henne lycka till med fortsatt tänkande på detta område. Vi är alla medvetna om att flerbarnsfamiljerna har en pressad situation dels när det gäller sin totala ekonomi, dels när det gäller möjligheten att förbättra den genom egna insatser — detta på grund av de s.k. marginaleffekterna. Jag tror också att Ingegerd Troedsson — trots sina teoretiska beräkningar — måste medge att flerbarnsfamiljerna faktiskt kommer att få förbättringar från 1978 till 1979 genom de höjningar av barnbidrag och bostadsbidrag som sker, och genom den sänkning av marginalskatterna som trots allt har genomförts, även om den borde ha varit större. Framför allt har flerbarnsfamiljerna ett intresse av att vi kan hålla prishöjningarna måttliga även under 1979. Jag tror dock inte, herr talman, att flerbarnsfamiljernas situation behöver bli föremål för hårda politiska motsättningar. Här finns ett mål som vi är ense om, och då borde vi också kunna finna metoder. Men det gäller att fundera över alla de olika inslagen i skattesystem och bidrag. Det finns som bekant i skattesystemet inslag av stöd, som är lika stort oberoende av hur många barn man har —- ja, som utgår oberoende av om man har barn alls. Även det måste tas med i bilden. I höstas talade moderaterna för extra barnbidrag till flerbarnsfamiljer. Nu föreslår de en ministandardgaranti, som verkar ha vissa beröringspunkter med socialutredningens förslag till socialförsäkringstillägg, vilket studeras av en arbetsgrupp inom socialdepartementet. Jag tror därför att det kan vara skäl i att fundera ytterligare. Det är möjligt att moderaterna om ett halvår har kommit fram till ett tredje förslag, som är fruktbart och kan föras in i diskussionen. Men även vi andra har anledning ställa oss frågan: Vad kan vi göra för att förbättra stödet till flerbarnsfamiljerna? Eva Hjelmström frågade vad regeringen gör åt barnomsorgen. Låt mig då först erinra om att för de tre första åren av den femårsplan som nu gäller, dvs. åren 1977-1979, ligger det faktiska byggandet och planeringen i takt med planen. För de två kommande åren, alltså 1980 och 1981, fattas 10 000 platser i kommunernas planer. Till grund för planen ligger en överenskommelse mellan staten och Kommunförbundet. Staten har fyllt sin del av överenskommelsen: kraftigt ökade statsbidrag. Det betyder som jag nämnde att anslaget till kommunernas barnomsorg ökar med drygt 1 miljard kronor. I regeringen Palmes sista budget anslogs 1855 milj.kr. till barnomsorgen, medan i årets budgetproposition anslås totalt 3 637 milj.kr. — alltså nära nog en fördubbling. Kommunförbundet har åtagit sig att verka för att kommunerna tar fram 100 000 nya daghemsplatser på fem år. I de överenskommelser som senare har träffats om kommunernas ekonomi — senast i somras — har staten och Kommunförbundet gemensamt konstaterat att ett så stort daghemsbyggande ryms inom de ekonomiska ramar för kommunernas utgifter som man har varit överens om. Regeringen har haft två överläggningar med Kommunförbundet för att undersöka orsakerna till eftersläpningen i kommunernas planer och se vad som kan göras för att undvika dem. Vi har kommit överens om att ett material skall tas fram, som belyser situationen i samtliga kommuner. Det skall sändas ut inför årsmötena i Kommunförbundets avdelningar, vilka är nära förestående. Kommunförbundet avser också att vända sig till de kommuner som ligger under i planeringen för att få reda på orsakerna till detta. Staten har alltså uppfyllt den grundläggande delen av överenskommelsen, de kraftigt höjda statsbidragen. Nu pågår åter diskussioner om kommunernas ekonomi och skatteutjämning på grundval av kommunalekonomiska utredningens förslag. Som bekant finns det med i utredningens förslag att man vid skatteutjämningen ytterligare skall ta hänsyn till sådana faktorer som antalet barn. Självfallet är regeringen också öppen för diskussion, om det är några ytterligare åtgärder utöver det ekonomiska stödet som vi kan vidta för att underlätta utbyggnaden. Det kan gälla sådant som att minska krånglet i statsbidragsregler och andra bestämmelser. En översyn av statsbidragsreglerna pågår i regeringskansliet. Ett material som belyser möjligheterna till förenklingar kommer att redovisas under våren. Eventuellt kommer även vissa förslag att kunna föreläggas riksdagen i vår. Jag vill här passa på att inbjuda alla som har konkreta förslag till förenklingar eller praktiska bevis på onödigt krångel att höra av sig till socialdepartementet. Det förs ett mycket allmänt tal om krångel i det här sammanhanget, men skall vi genomföra förbättringar behöver vi hjälp av erfarenheterna utifrån fältet om vad det är som ställer till besvär. Diskussionerna med Kommunförbundet fortsätter, närmast med överläggningar i mitten av februari och i mitten av mars. När det gäller nästa utbyggnadsperiod, efter 1981, håller vi inom socialdepartementet på att ta fram ett underlag för beräkning av behovet av platser i kommunerna och i landet som helhet. Herr talman! Låt mig också säga ytterligare ett par ord i frågan om småbarnsföräldrarnas arbetstid, som har varit uppe här. Vi kunde se häromdagen att LO har redovisat ett nytt material och gått till attack mot det ökande deltidsarbetet. Nu vet vi att en orsak till deltidsarbete är att föräldrar vill få mer tid för sina barn, att de helt enkelt tycker att det är för jobbigt att arbeta heltid, med långa arbetsresor och mycket annat arbetsamt som man har i en barnfamilj. De tycker också att vistelsetiderna för deras barn på daghem är för långa. I våras beslöt riksdagen att de som har barn under åtta år skall få rätt att minska ner arbetstiden på sitt ordinarie jobb från åtta till sex timmar om dagen. Socialdemokraterna var motvilligt med på beslutet, men de kunde inte ge besked om huruvida denna lag skall få vara kvar om socialdemokraterna kommer tillbaka i regeringsställning. Fortfarande hör man allt som oftast kritik från socialdemokrater mot den här reformen. Så har det varit också här i dag. Men den teknik som har använts är ju densamma som i lagstiftningen om ledighet för studier, alltså en relativt generös ledighetslag, som ger rätt till ledighet, och sedan fristående från den ersättningsbestämmelser där man steg för steg i takt med de ekonomiska resurserna kan bygga ut det ekonomiska stödet. Här ger vi alltså nu, om riksdagen följer det förslag som regeringen kommer att lägga fram senare i vår, möjlighet att under ett helt år för varje barn korta ner arbetstiden från åtta till sex timmar och få ersättning för inkomstbortfallet. Sedan kan, i takt med resursernas ökning, det stödet byggas ut ytterligare. Men om man inte vill ge föräldrarna rättighet redan nu att vara kvar på sitt vanliga jobb och minska arbetstiden, och man inte heller vill att de skall få arbeta deltid — i varje fall socialdemokraterna inom LO kritiserar ju deltidsarbetet — vad är då alternativet? Ja, någon allmän arbetstidsförkortning till sex timmar om dagen finns det tyvärr inte ekonomiskt utrymme för inom avsevärd tid. Sysselsättningsutredningens ordförande Lars Sandberg, som också är framträdande socialdemokrat, nämnde häromdagen att han bedömer att det inte finns utrymme under 1980-talet för en allmän övergång till sextimmarsdag. Den fråga som detta reser är om socialdemokraternas budskap till småbarnsföräldrarna är detta: Skall ni förvärvsarbeta så får ni vara så goda att arbeta heltid. Om ni inte är nöjda med det, så får ni stanna hemma. Herr talman! Det har ställts några frågor om regeringens inställning till pensionärsorganisationerna. Som framgår av budgetpropositionen anser vi att dessa organisationer utför ett värdefullt arbete. Som en konsekvens av det föreslår vi en höjning av det anslag i vilket stödet till pensionärsorganisationerna ingår. Det kommer att möjliggöra en ökning av bidragen till de organisationerna med åtminstone 50 96. Det stämmer inte med vad organisationerna har önskat sig — det gör f.ö. inte heller förslaget i den socialdemokratiska motionen. Men en ökning med 50 96 i årets budget är ett uttryck för att vi anser att detta är en viktig sak. Sedan kan man ju säga att en ökning med 50 96 hade varit mer i dag, om pensionärsorganisationerna också hade fått ett kraftigare stöd under den socialdemokratiska regeringens tid. Då hade denna ökning med 50 96 inneburit ett större belopp, det är en iakttagelse som jag förmodar att motionärerna själva gör. Låt mig också säga, att det är självklart för mig liksom för andra som har yttrat sig här, att det är värdefullt om regeringen kan överlägga med företrädare för pensionärerna innan man utformar förslag som har stor betydelse för pensionärsgruppen. Sådana överläggningar har också påbörjats under den nuvarande regeringen.

Herr talman! Gabriel Romanus tog upp budgetunderskottet och sade att partiledarna, bl.a. Fälldin, oroat sig för det men inte anvisat några vägar för att minska det. Det är riktigt att vi har uttryckt oro. Men vi har varit kritiska på det sättet att vi menar att en ökning av den privata konsumtionen kan leda till en inflation. Det var detta vi hävdade i höstas när vi gick mot det skatteförslag folkpartiet lade fram. Trots att vi då lyckades minska ner konsumtionstillskottet med hälften, räknar regeringen nu med att konsumtionsutrymmet är större än vad man räknade med innan skatteförslaget förändrats. Så ställde Gabriel Romanus frågan om vårdnadsbidragets finansiering. Jag vill hänvisa till vad Thorbjörn Fälldin sade i sitt tal i går. Vi vill ta upp den saken i samband med skattediskussionen som kommer att föras framöver. Vi menar att en omfördelning till barnfamiljernas förmån är lika angelägen som ändringar i skatteskalorna. Det är inte rimligt att för 1980 genomföra större skattesänkningar för inkomsttagare som bara har att försörja sig själva utan att göra extra insatser för barnfamiljer i samma inkomstläge. Det är därför starka fördelningspolitiska och sociala skäl som talar för en sådan omfördelning. Vi haralltså föreslagit att man skulle höja garantinivån från 32 till 37 kr. och låta vårdnadsersättningen träda i kraft den 1 januari 1980. Den skall sammanlagt kunna utgå under 18 månader. Jag beklagar än en gång att Gabriel Romanus inte vill vara med om att ge möjligheter till kompensation för de föräldrar som vill bringa ned sin arbetstid från åtta till sex timmar, men inte har möjlighet att göra detta utan ekonomisk kompensation. Utgångspunkten för vårt förslag är att man skall ha valfrihet. Vi skall ge ökade möjligheter till mera kontakt mellan barn och föräldrar. Denna motion kommer så småningom att behandlas i utskottet, och vi får komma tillbaka till den och ha en ny debatt. Det utgår jag ifrån.

Herr talman! Gabriel Romanus gjorde sig litet lustig över att vi hade ett annat förslag nu än vi hade i december när det gällde barnbidragen. Men bakgrunden är den som Gabriel Romanus själv efterlyser, nämligen att det gäller att på alla sätt försöka utnyttja statens medel så att de verkligen i första hand kommer de mest behövande till del. Vi kommer att kritiskt pröva alla förslag som läggs fram , just i syfte att få en så effektiv och så social utformning av förslagen som möjligt. Vårdnadsersättningen — hur skall den finansieras? Ja, innevarande budgetår betalar staten i bidrag till daghem, familjedaghem osv. 2,6 miljarder. Den utbyggnadstakt som förestår fram till 1985, enligt de planer som fanns i socialdepartementet i varje fall när vi lämnade det, skulle innebära ett statsbidrag på ungefär 8 miljarder år 1985, med oförändrat statsbidrag per plats. Det kan väl inte vara rimligt att bygga ut den kommunala barnomsorgen utan att vara säker på hur stor den verkliga efterfrågan är? Det kan väl inte vara rimligt att bygga ut den också för dem som hellre skulle välja att själva vårda sina barn om de genom en vårdnadsersättning fick ekonomisk möjlighet till det? För de allra minsta barnen, som i första hand skulle komma i fråga för en vårdnadsersättning — de som är under ett och ett halvt år — räknar man redan nu med att en barnstugeplats kostar 50 000 kr. om året. Kan man då genom en vårdnadsersättning på 12000 kr., som dessutom skulle beskattas, ge fler föräldrar en valfrihet så är det inte bara socialt och humanitärt en god hjälp — det är också statsekonomiskt en god vinst. Socialministern sade att jag sagt att bidragen skulle vara obeskattade. Vad jag i debatten i december, som gällde stödet till barnfamiljerna, reagerade mot var det inkomstprövade bidrag som trappas av — därför att det ger orimliga marginaleffekter för större barnfamiljer. I den analys av bostadsbidragen som vi gjort och som jag skulle rekommendera också socialministern att läsa säger vi att inkomstprövningen är så bristfällig att de som allra bäst skulle behöva stödet drabbas av de allra värsta sidoeffekterna. Därför kräver vi en utredning om hela stödet till barnfamiljerna, där också skattesystemets utformning och effekter kommer in i bilden. Syftet med den genomgången måste naturligtvis vara att få en grund för en ur social och fördelningspolitisk synpunkt så rättvis och effektiv utformning av stödet till barnfamiljerna som det över huvud taget är möjligt. Och där kommer i allra högsta grad också flerbarnsfamiljerna in i bilden.

Herr talman! Jag noterar att Gabriel Romanus inte tog upp min fråga om bilismen. Uppenbarligen anser inte socialministern att det faktum att 10 000 tals människor direkt drabbas av dess negativa verkningar har någonting med social välfärd att göra — och uppenbarligen inte heller med barn. Jag framhöll mycket riktigt att sätter man barnens behov i centrum så gynnar det också andra grupper, som pensionärer och andra vuxna. Nu redovisade Gabriel Romanus en rad åtgärder som skulle komma barnfamiljerna till del: ökat stöd till baslivsmedel, en mycket liten höjning av barnbidragen samt en mindre höjning av bostadsbidragen. Men då skall man väl hålla i minnet att under de år som borgerliga regeringar suttit vid makten har faktiskt den vanliga tvåbarnsfamiljen fått se sin inkomst försämrad med i genomsnitt 200-300 kr. per månad. Och de stöd som Gabriel Romanus här räknade upp täcker på intet sätt den försämringen, som är ett resultat av såväl den förra regeringens som trepartiregeringens politik. Sedan till detta med dagis och fritis: 10000 platser fattas i den här överenskommelsen, som redan den är helt otillräcklig. Jag tycker att det i och för sig vore ett tillräckligt skäl för att omedelbart sätta i gång med en rad konkreta åtgärder. Men vad är det man skall göra? Jo, här skall utredas och grunnas, och här skall kommunerna redovisa varför de inte bygger ut. Det är alltså det svar som Gabriel Romanus kan ge till alla de köande ute i kommunerna — att här skall utredas. Sedan påstod Gabriel Romanus att staten har påtagit sig det ekonomiska ansvaret och att den har gjort sitt vad gäller den här överenskommelsen. Men det är ju inte riktigt, om man jämför med skolan — varför sätta förskolan i strykklass? Vi anser att staten skall ta över kostnaderna för barnstugeutbyggnaden. Först då kan vi verkligen få till stånd att köerna byggs bort. Vi har också föreslagit 225 000 nya platser under den kommande treårsperioden. När det gäller sextimmarsdagen kan jag bara upprepa: Den gynnar de högavlönade. Vad Gabriel Romanus undvek att säga var att den kompensation som utgår inte utgör oavkortad lön.

Herr talman! Min avsikt var inte att ta upp någon ny debatt om budgetunderskottet nu, utan bara att helt stillsamt påminna om att det går inte så bra ihop om man dels talar om att det är ett mycket stort och oroande budgetunderskott, dels föreslår ytterligare utgifter. Min avsikt var inte heller att göra mig lustig över det faktum att Ingegerd Troedsson kommer med ett annat förslag nu än det hon hade i höstas. Jag vill tvärtom säga att jag tycker det är uppfriskande med politiker som tänker själva och som kommer med nya förslag. Och det är ärligt menat. Men det kan möjligen finnas anledning — innan riksdagen tar ställning för nya bidragsformer i en situation med knappa resurser — att tänka igenom problemen ytterligare, och kanske komma med ännu bättre förslag. I avvaktan på det kan det vara klokt att, som regeringen föreslår, bygga vidare på de olika stödformer vi redan har. Jag är ledsen om Ingegerd Troedsson nu inte vill stå fast vid det hon sade i höstas och som jag tyckte var en positiv insikt, nämligen, enligt riksdagsprotokollet, ”att möjligheten att förbättra den ekonomiska situationen för flerbarnsfamiljer genom ytterligare behovsprövade bostadsbidrag, eller andra bidrag som trappas av eller beskattas, redan är uttömda”. Så står det i protokollet. Det förslag ni hade var också ett obeskattat bidrag, och det var det jag såg som positivt. Vårdnadsbidraget kan nog ha sina förtjänster. Men det är inte en stödform som är speciellt lämpad om flerbarnsfamiljernas problem är de mest brännande. Jag måste nog påminna Eva Hjelmström en gång till om att i den femårsplan som riksdagen har ställt sig bakom, som man har överenskommit med kommunerna om och som naturligtvis regeringen också får hålla sig till, ligger de första tre åren av byggande och planering i takt med planen. Det är inte så att vi i dag ligger efter planen. Det vi talar om, är det i och för sig oroande i att man för åren 1980 och 1981 ligger under planen. Då måste den första åtgärden vara, om detta bygger på en överenskommelse mellan två parter, att man tar kontakt med den andra parten och pekar på att staten har fyllt sin del av överenskommelsen, som innebär det statsbidragssystem vi nu har med mycket stora ökningar av insatserna. Vi måste fråga: Vad har ni för avsikt att göra för att kommunerna skall hålla sin del av överenskommelsen? Vi har också tagit upp frågan om vi kan göra förenklingar av olika slag för att på det sättet underlätta en snabbare utbyggnad. Men att i detta läge klippa till med ökade statsbidrag skulle vara litet märkligt, mot bakgrunden av att så sent som i somras var kommunernas företrädare med på att det ekonomiska utrymme för expansion i kommunerna som man var överens om, skulle möjliggöra fullföljandet av detta program. Jag tycker det är värdefullt att Kommunförbundet har utfäst sig att ta reda på hos kommunerna av vilken anledning de inte planerar att följa programmet. Det skall kanske tilläggas att det hittills har varit så, att planerna har justerats uppåt när man har kommit närmare i tiden. Här har talats om att rätten till ledighet med två timmar om dagen, som innebär att man kan få en kortare arbetstid om man har småbarn, skulle speciellt gynna de högavlönade. Jag undrar vad det finns för bevis för detta. Vi har ju i dag en väldigt stor grupp människor som är deltidsarbetande. Många av dem är just föräldrar, framför allt kvinnor, som anser att det är för jobbigt att arbeta på heltid och som vill ha mer tid för sina barn. De är inga höginkomsttagare. Men de anser att det är så viktigt att få en förkortad arbetstid att de tycker att detta är värt en inkomstsänkning. Naturligtvis skulle vi helst vilja ge dem en sådan kompensation för inkomstbortfallet som de får enligt föräldraförsäkringen — enligt regeringens förslag skulle de få den för ett år — men om vi inte har råd med det nu, så är det väl bra att de får i varje fall denna rättighet till arbetstidsförkortning. Vissa föräldrar har ju redan visat att de är beredda att utnyttja en sådan rättighet. I dag har de inte ett sådant skydd att de får behålla sitt vanliga jobb. De är ofta hänvisade till deltidsarbete, som vanligtvis är lägre avlönat och innebär sämre förutsättningar. Den som säger nej till ledighetslagen hänvisar människor till deltidsmarknaden, om de inte är beredda att arbeta på heltid. Naturligtvis kan man laborera med tankegångar om att det skulle gå att sänka arbetstiden för alla människor från åtta till sju timmar nästa år. Det gör vpk, men ingen annan anser att detta är realistiskt. Det skulle nämligen innebära en reallönesänkning för alla löntagare, och det är de inte beredda att acceptera. Självfallet kan man föra en sådan debatt, men den är så frikopplad från verkligheten att den nästan blir ointressant. Men det som är intressant är frågan hur det kan strida mot löntagarnas intressen att få den här rättigheten, och att vi sedan steg för steg bygger upp ett ekonomiskt stöd för dem när de utnyttjar den. Vi har ju gjort så på studieledighetsområdet. Där har vi infört en vidsträckt rätt till ledighet för studier samtidigt som vi har ett studiestödssystem som är betydligt mindre omfattande. Men ingen har kommit på tanken att vi skulle ta bort rätten till ledighet för studier utöver den ledighet som det utgår ekonomiskt stöd för. Ingen har sagt, att det är någonting som bara gynnar överklassen och att det därför skulle tas bort. Jag har i varje fall inte sett några yrkanden om det hittills, men det kan ju hända att det kommer sådana. Att jag inte har tagit upp frågan om bilismen och miljöproblemen beror på att den har diskuterats tidigare i dagens debatt.
Herr talman! Socialministern sade att det var uppfriskande med politiker som tänker själva. Jag är tacksam för det erkännandet, men låt mig säga att det skulle vara ännu mera uppfriskande för politiker som tänker själva, om regeringen var beredd att förutsättningslöst pröva de förslag som vi lägger fram i våra motioner. Jag tror att om socialministern läste igenom det som vi skriver om bostadsbidragen och som i högsta grad beläggs av riksrevisionsverkets genomgång av bostadsbidragen, så skulle han inte säga att vi i första hand skall gå vidare på beprövade vägar. Om man fortsätter att bygga ut bostadsbidragssystemet i dess nuvarande form, får det allt större skadliga effekter som det blir allt svårare att reparera. I bostadsbidragsmotionen har vi därför lagt fram konkreta förslag till hur man provisoriskt skall kunna rätta till detta i avvaktan på en allsidig familjepolitisk utredning. Vi säger där när det gäller bostadsbidragen för flerbarnsfamiljerna att en del av dessa måste utformas som en stående del som ej avtrappas. Vi har redan nu direkta Pomperipossaeffekter på det här området som är utomordentligt skrämmande. I dagens situation är det så för väldigt många flerbarnsfamiljer att de, hur de än bär sig åt, inte får behålla någonting av sin inkomst. Det gäller naturligtvis också bidrag som beskattas, men det är detta som vi måste göra någonting åt. Därför behövs det en allsidig familjepolitisk utredning. Det kan inte vara rimligt att det i familjer med många barn skall vara totalt omöjligt att på det ena eller det andra sättet förbättra sin standard, att det skall vara omöjligt att ens kravla sig över existensminiminivån. Båda dessa saker måste därför prövas. Vi måste ha en allsidig, övergripande utredning, och det hoppas jag att socialministern kommer att ställa sig mycket positiv till.
Herr talman! Gabriel Romanus förklarade ånyo att man i dag inte ligger efter planen och att man bara beträffande den närmaste perioden ligger efter med 10 000 platser. Jag tycker, herr talman, att Gabriel Romanus ett ögonblick bör bortse från den otillräckliga planen som alla hakat upp sig på och i stället gå ut och se på behoven, se vilka och hur många det är som köar. Då kanske Gabriel Romanus inser att de 100 000 daghemsplatserna inte räcker till. På fritidssidan är det, som sagt, ännu värre. Hur många sju-, tolvoch fjortonåringar är det inte som i dag går utan någon som helst tillsyn efter skolans slut? Här behövs alltså med det snaraste en ny plan, en plan som går ut på att fortast möjligt bygga i kapp efterfrågan. Beträffande sextimmarsdagen förklarade Gabriel Romanus att det inte finns några bevis på att de högavlönade utnyttjat lagen mest. Men Gabriel Romanus kan ju se efter vilka som har utnyttjat lagen. Sedan kom det ett fantastiskt uttalande: Gabriel Romanus sade att det främst är kvinnor som arbetar deltid, därför att de skall få mer tid att ägna sig åt sina barn. Jag tycker att detta uttalande är mycket avslöjande. Det visar att Gabriel Romanus uppenbarligen fortfarande anser att barnen är i första hand kvinnornas egendom. Männen borde emellertid ha lika stort intresse av att umgås med sina barn. Och alla far-, morföräldrar och andra vuxna kan ju också ha ett intresse. Detta är ett av skälen till att vi kräver en allmän arbetstidsförkortning med oavkortad lön. Vi betraktar inte barnen som något slags privategendom utan anser att de tillhör samhället. Sedan är det väl en skönmålning att påstå att kvinnorna väljer att arbeta deltid för att de vill umgås mer med sina barn. Dels är kvinnorna i många fall tvingade till detta, dels är orsaken att hemarbetet fortfarande faller på kvinnorna. Det är inte vi som med vårt krav på en allmän arbetstidsförkortning är frikopplade från verkligheten. Det är de som inte diskuterar kravet som är frikopplade från människornas vardag.
Herr talman! Dagens situation med ungefär en miljon deltidsarbetande, varav de allra flesta är kvinnor, är en frukt av det hittillsvarande systemet. Hittills har det varit så, att den som vill ha kortare arbetstid därför att han har småbarn, ofta har varit tvungen att lämna sitt ordinarie arbete för att ta ett deltidsarbete. Männen har inte velat göra detta. Men om man är angelägen om att också män skall förkorta sin arbetstid för att få mera tid att vara tillsammans med sina barn, är det här lagförslaget ett sätt att underlätta en sådan utveckling. Vi ger dem två viktiga rättigheter: dels rätten att ha kvar sitt vanliga arbete, att kunna gå till arbetsgivaren och kräva kortare arbetstid — man behöver alltså inte ta ett annat arbete —, dels rätten att på nytt öka arbetstiden upp till åtta timmar, om så önskas. Är man alltså angelägen om att ändra på det förhållandet att det bara är kvinnor som tar deltidsarbete för att vara tillsammans med sina barn, bör man vara anhängare av denna lag. Tycker man däremot att det är bra som det är, skall man givetvis säga nej till lagen. Men just därför att vi anser det viktigt att männen också uppmuntras att förkorta sin arbetstid, har vi varit med om att genomföra denna lagstiftning, och vi har varit med om att införa ett stöd för de föräldrar som kortar ned sin arbetstid. Om regeringens förslag bifalls kan de under ett helt års tid få full kompensation vid en minskning från åtta till sex timmar — eller 90 96 av lönen upp till 7,5 basbelopp, vilket vi i regel anser vara i stort sett likvärdigt med full kompensation. Detta är alltså vpk emot. I stället bygger man luftslott och talar om allmän arbetstidsförkortning med en timme nästa år, något som ingen människa kan tro på. Visa mig en enda löneförhandlare som anser att det är realistiskt att över huvud taget tala om detta!

Herr talman! Jag skall börja detta inlägg med att göra en liten kommentar till f. d. socialministern Rune Gustavssons anförande. Han tog upp en serie åtgärder som trepartiregeringen hade vidtagit, då främst socialministern, inom narkotikaoch alkoholpolitiken. Jag måste säga att jag tycker att f. d. socialministern skryter ovanligt mycket. Den alkholpolitiska proposition som kom under hans tid var inte mycket att höja rösten för. Nästan tio års arbete födde faktiskt en liten mus. Vid behandlingen av propositionen föreslog vi att man skulle anta ett treårsprogram, som då skulle kosta 100 miljoner, för att förbättra situationen. Vi fick avslag över hela linjen av de borgerliga partierna i riksdagen. Jag skall senare återkomma till den saken med anledning av vår socialdemokratiska motion i år. Sedan gällde det narkotikapropositionen, där man kanske kan säga att regeringen faktiskt gjorde bättre ifrån sig. Men också då skröts det — om jag får använda det hårda ordet. Förslagen i propositionen skulle kosta 23 miljoner — det hörde man oftast talas om, och det stod i många rubriker i tidningarna. Men när vi granskade beräkningarna fann vi att det var anslag som redan var beviljade och anslag som sträckte sig bortom det budgetår det gällde. Det var också anslag från allmänna arvsfonden — men de kanske man kan räkna med. När vi räknade ihop beloppen fick vi, om jag minns rätt, en summa på 13 miljoner för ett budgetår — och det var väl det som skulle räknas. Men jag skall gärna ge f. d. socialministern Gustavsson en eloge för det som har skett på narkotikaområdet. Allt är inte färdigtänkt på det området. Men vi har utredningar på gång, och vi får återkomma till den frågan. Herr talman! Den sociala utslagningen är betydande i vårt moderna och tekniskt välutvecklade samhälle. Här finns en inbyggd konflikt mellan å ena sidan ekonomisk tillväxt med teknologi och vetenskapligt kunnande som främsta drivkraft och å andra sidan människan som social varelse. Det finns många som i det här sammanhanget tror att man kan fly från den ekonomiska och tekniska utvecklingen och därmed klara utslagningen. Jag tror att det är en felaktig slutsats. En lägre standard, ett ekonomiskt stillastående eller en tillbakagång i tekniskt kunnande kan dess värre också leda till större, inte mindre, utslagning. Det har den senare tidens lågkonjunktur bevisat. Denna har inneburit hög arbetslöshet, framför allt för ungdomarna. Vilka drabbar f.ö. en lågkonjunktur — de starka, de välutbildade, de redan privilegierade? Nej, det är de utsatta grupperna som får sitta emellan. Det är de som får ta den hårdaste stöten. Om man frågar de handikappade, får man reda på hur svårt de har att komma in på arbetsmarknaden. Teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt måste ske med socialt förtecken, för en bättre social standard. Det är det som man måste ställa som krav. Och vi får aldrig förtröttas i vår politiska vilja och vårt politiska tänkande när det gäller att söka finna framkomliga vägar för att samordna dessa två ting. Jag frågar mig: Kan det liberal-kapitalistiska samhället klara av det? Idén att profiten är det enda säkra kriteriet på att det går bra i samhället tror jag obönhörligen leder fel. Vi har här att göra med vad man skulle kunna kalla den lilla och den stora kalkylen. Företaget kräver i sin kalkyl — den lilla kalkylen — att de anställda skall vara ”hundraprocentare”; resten kan pensioneras eller skickas till socialvården. Men den stora kalkylen — samhällskalkylen — visar att varje par händer som inte uträttar något är en förlust för samhället. Det är dessutom ett brott mot människan. Vi måste alltså arbeta för att samordna dessa två kalkyler, och det kräver enligt min och många andras uppfattning att man planerar samhällshushållningen. Men även om detta är den ekonomiska och sociala bas som vi bör arbeta för i ett längre perspektiv, måste vi under resans gång samla våra krafter till insatser av olika slag för att mildra verkningarna av det samhällssystem som vi nu lever under. För att inget missförstånd skall råda vill jag tillägga att även i ett samhälle av det slag jag här antytt kommer alkohol och narkotika att spela sin ödesdigra roll, om inte den enskilda människan bestämmer sig för att hålla alkoholen och narkotikan på avstånd. I vårt sökande efter medel mot den sociala utslagningen har vi inom socialdemokratin kommit att framhålla folkrörelsernas roll och värde. Det är inte så underligt — socialdemokratin är själv en folkrörelse. Vi vet vad folkrörelserna betydde i kampen mot alkoholmissbruket när detta sekel var ungt. Den sociala väckelse som gick fram över vårt land vid sekelskiftet medförde både att människan blev myndig och tog sitt ansvar och att folket steg upp ur det stora alkoholträsket. Vi skulle kunna tala om ”det stora lyftet”. Vad många glömi under tidens gång är just folkrörelsernas stora roll och betydelse. Vi vill, herr talman, mobilisera folkrörelserna i kampen mot alkohol och narkotika. Många folkrörelser har redan under lång tid arbetat med dessa frågor. Dit hör självfallet nykterhetsrörelsen men också många andra folkrörelser. Den alkoholpolitiska utredningen föreslog inrättandet av ett alkoholpolitiskt råd, och vi har nu ett sådant sedan ett år tillbaka. Tyvärr har rådet ännu inte riktigt hunnit finna formerna för sitt arbete. Frågan om målet för vår alkoholpolitik diskuterades tidigare i dag, när socialministern svarade på en fråga av Thure Jadestig. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt att tacka socialministern för det klara svaret på Thure Jadestigs fråga. Jag tror att det är viktigt att vi har det målet klart för oss. Däremot kan man alltid diskutera hur vi skall nå fram till det målet, och den saken kommer vi säkerligen att få diskutera många gånger. Vi vill alltså engagera folkrörelserna, och när vi nu återkommer med den motion som vi väckte för två år sedan i anledning av den alkoholpolitiska proposition som Rune Gustavsson talade om är det därför att vi vill aktivera dem att engagera sig ännu starkare. Vi lägger fram ett förslag om ett anslag på 32 milj.kr. för nästa budgetår och 100 miljoner för de tre åren tillsammans. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har gått ut med en förfrågan till organisationerna i landet om de vill ordna aktiviteter och information mot och om alkohol. Denna förfrågan, herr socialminister, har resulterat i att nämnden fått in ansökningar för projekt till en kostnad av omkring 50 milj.kr. för ett år. Det gällde mer pengar räknat under en längre period. För nästa budgetår begärdes emellertid 50 milj.kr., vilket betydde att blåpennan fick gå fram mycket kraftigt i ansökningarna, då vi i nämnden strängt taget bara hade 12,5 miljoner att röra oss med och förmedla till organisationerna. Nämnden har för nästa budgetår begärt betydligt ökade anslag. Vi trodde att den regering som nu sitter skulle ha sinne för de här frågorna, men det kom ingen anslagsökning alls. Vi har alltså egentligen mindre pengar nu än tidigare, eftersom vi den första gången hade pengar reserverade för ett halvår på grund av att vi inte kunnat komma i gång med verksamheten i tid. Det betyder alltså att vi måste avslå organisationers begäran om medel när de vill göra en insats för att bringa ner alkoholmissbruket. Jag tycker detta är ynkligt. Om det vore för något annat ändamål skulle man säkerligen kunna få en tilläggsproposition eller någonting liknande, men det kanske man inte kan vänta sig i den här frågan. Nu har vi emellertid från socialdemokratiskt håll lagt vår motion. Det är en annan politisk konstellation nu än förra gången. När vi talade om de hundra miljonerna var det borgerliga blocket intakt. Jag hade då en diskussion med Alvar Andersson i Knäred, som sade: Det skall säkert bli så framöver att vi skall kunna plocka fram pengarna. Därför vädjar jag i dag till medlemmar i det centerparti som Alvar Andersson tillhör att träda upp här — om inte i dag så vid utskottsbehandlingen — och hjälpa oss i den här frågan och naturligtvis även i andra frågor som rör vår alkoholpolitik. Det här är mycket allvarliga frågor, herr talman. Vi har genom alkoholen fått en utslagning som alla är överens om är oacceptabel. Jag vill inte säga att satsningen på 32 miljoner kronor för nästa år skall kunna rätta till den situation vi har — det behövs säkert mer pengar för det — men detta är vad vi inom den socialdemokratiska gruppen har kunnat få rum med i vårt budgetförslag. Det är ändå betydligt mer än den ökning som regeringen har föreslagit, vilket strängt taget är plus minus noll. Vi vill ha pengar till kommunerna för att de skulle kunna samordna den här verksamheten och själva göra vissa insatser för en alkoholfri nöjesmiljö. Vi tror att det skulle vara av utomordentligt stort värde om vi kunde få ett positivt beslut i den riktningen. 1977 års alkoholpolitiska beslut var, som jag sade, inte något revolutione rande förslag.

Herr talman! Vad jag önskar är att den här riksdagen skall samla sig till en insats, och det är mitt hopp att det här inlägget skall vara inledningen till en sådan insats.

Herr talman! Jag skryter inte, Evert Svensson, jag har bara talat om vilka förslag vi lade fram under trepartiregeringens tid. Eftersom det var jag som hade ansvaret för de här frågorna är det helt naturligt att jag knyter an till det arbete jag själv utförde. Jag förstår mycket väl om Evert Svensson och socialdemokraterna är lite besvärade av detta, eftersom ni under årtionden helt enkelt hade låtit dessa viktiga sociala frågor ligga i träda. Varför tog ni inte upp de här frågorna under de sista åren av er regeringstid? Det hade ni haft möjligheter till. Jag förstår att Evert Svensson är besvärad då han vet att nykterhetsorganisationerna har gett uttryck för sin tacksamhet över de insatser vi gjorde under den här tiden. I alkoholpropositionen, som inte var något att skryta med —jag sade att den inte var något revolutionerande — lade vi, Evert Svensson, fast den alkoholpolitiska målsättningen. Det står klart uttryckt i propositionen, antaget av riksdagen, att vi skall begränsa alkoholkonsumtionen för att därmed minska missbruk och skador. Det var vi överens om. Det är ingenting nytt. Jag utgår från att den nämnd som Evert Svensson nu tillhör, den alkoholpolitiska nämnden, verkligen medverkar till att riksdagens målsättning följs upp. Jag satte, och sätter alltjämt, mycket stor tilltro till denna nämnd därför att den består av folkrörelserepresentanter. Det skulle vara intressant att veta om ni uppfattat det på samma sätt som jag, nämligen att de olika organisationernas representanter inte enbart skall sitta i nämnden eller gå till ett sammanträde och diskutera. Det är deras uppgift att föra ut de här frågorna och ta upp problemen i distriktsorganisationer, på avdelningsplan, nere på verkstadsgolvet — frågorna gäller både arbetstagare och företagare, för de är med i det här arbetet. Där skall de kunna skapa nya attityder, och då är det inte fråga om bara pengar utan det är fråga om vilken inställning man har till dessa frågor. Sedan behövs det pengar också. trots att förslaget enligt Evert Svensson var så dåligt — med nära 11 96, enligt Accent. Det är riktigt att vi måste komma till rätta med de sociala orsakerna. Jag är tacksam om socialdemokraterna nu verkligen har insett hur olyckligt det var med 1960-talets koncentrationsfilosofi. I det koncentrerade samhället byggdes de sociala problemen in.

Herr talman! Jag tolkar det senaste inlägget så, att centerpartiet är berett att hjälpa till så att vi får pengar till folkrörelserna. För det är vad det gäller. Den folkpartistiska regeringen har inte ökat anslaget. Vi står alltså med nästan tomma händer. Rune Gustavsson talar om att den här verksamheten skall föras ut till folkrörelserna. Javisst! Nämnden har gjort det och begärt stöd för olika aktiviteter, information och liknande. Vi har i nämnden, som jag sade i mitt huvudanförande, fått in ansökningar om bidrag på 50 milj.kr., och vi har 10 milj.kr. att röra oss med. Det kanske kan verka litet surt att träta om det som har varit, men någon rekapitulation kan vi väl unna oss. Det fanns en alkoholpolitisk utredning som jobbade i tio år. Vi var många som var irriterade över att utredningsarbetet tog så lång tid. Under den tiden var det ju svårt att göra några bestämda insatser. Det blev Rune Gustavsson —- ingen annan — som i egenskap av socialminister fick ta hand om utredningens betänkande och lägga fram en proposition. Det var ingen annan som var socialminister vid det tillfället. Det blev inte särskilt mycket mer av det hela än den här nämnden. Dess målsättning är riktig och bra. Det har jag sagt här förut. När det gäller narkotikabekämpningen tror jag det var 1970 eller möjligen 1969 som den socialdemokratiska regeringen lade fram ett ganska omfattande program. Om man jämför det programmet och det program som trepartiregeringen lade fram under Rune Gustavssons tid som socialminister finner man nog att Sven Asplings program hävdar sig väl. Jag tror att det var ett bättre program.

Herr talman! Evert Svensson diskuterar som om folkrörelserna icke skulle kunna göra någonting i denna fråga utan att det sker med hjälp av ökade statsbidrag. Jag är medveten om att folkrörelserna behöver mer pengar, men jag håller inte med Evert Svensson i hans resonemang att man inte kan göra någonting. Jag menar att det måste ingå i folkrörelsernas arbete att kämpa mot missbruk. De fackliga organisationerna exempelvis driver ju mötesverksamhet. Det är ute i vardagslivet, i fackklubbarna, idrottsklubbarna osv. som man måste ta upp de här frågorna. Det är den verksamheten som jag menar att den alkoholpolitiska nämnden via sina ledamöter måste föra ut. Nämndens arbete har ju inte pågått mer än ett år, och man kanske ännu inte har hunnit göra de verkliga satsningarna. Det är fråga om attityder och om att få en debatt till stånd. Jag kommer tillbaka till detta: Har Evert Svensson vid något tillfälle under de senaste tio åren gått med i ett förstamajtåg, där ni haft skyltar med paroller om krafttag mot missbruket? Det är först nu som Olof Palme och de övriga partiledarna tagit upp de här frågorna. Jag är glad över att man tar upp dessa frågor på högsta nivå och verkligen för ut dem. Jag hoppas att de tas upp också i de stora talen i valrörelsen. Så till narkotikabekämpningen. Om det program som lades fram av min företrädare var så utmärkt hade jag ju inte behövt ta upp frågan när jag blev socialminister. Men jag fann att problemen då var så stora att det var nödvändigt att göra en snabb kartläggning. Sedan utformade vi ett program som vi kunde sätta i verket mycket snabbt. Det hände under en tvåårsperiod. Vad är det, Evert Svensson, för mening med att stå här och bolla med siffror och försöka komma med bortförklaringar? Vårt program innebar ett grepp över hela fältet — åtgärder som icke hade vidtagits förut. Det fick också internationellt erkännande. Arbetet är inte färdigt i och med det programmet. Det innebar emellertid väsentliga insatser: en fördubbling av vårdplatserna. Och därtill kom familjevården. Men det behövs fler insatser på olika områden. Vi är inte färdiga än.

Herr talman! Rune Gustavsson är grälsjuk. Om man nu följer det program som trepartiregeringen lade fram i narkotikafrågan — vad är det som säger att man inte efter fem sex år behöver göra ytterligare insatser? Det vet vi ingenting om. Det behövs hårdare tag och större insatser. Det pågår också utredningar, utredningar som har initierats från socialdemokratiskt håll och som vi i socialutskottet varit eniga om att begära hos regeringen. Rune Gustavsson talar om att folkrörelserna skall göra litet själva. Men samhället begär ju av folkrörelserna att de här skall göra en insats. Samhället säger då: Vi hjälper er ekonomiskt. Det säger vi också till kommunerna. Om vi skall tala om den ekonomiska sidan kan man säga att de 3 milj.kr. som vi lämnar till arbetstagarorganisationerna naturligtvis inte räcker för den insats som de kommer att göra. De får själva gå in och jobba här. Men samhället har skyldighet att bistå dem i denna kamp, därför att vi begär av dem att de skall ta upp den. Jag har nu utmanat centerpartiet att hjälpa oss i denna sak. Jag tror inte att jag skall gå ned från kammarens talarstol utan att också ha frågat hur regeringen tänker ha det i framtiden. Det är ju en provisorisk regering, så det kanske inte är lönt att fråga vad nuvarande socialministern tänker göra nästa år. Jag upprepar att om det gällde en annan fråga så kanske regeringen skulle kunna komma med en tilläggsproposition. Men utslagningen i samhället betraktas säkerligen inte som så viktig att man framlägger någon tilläggsproposition.

Herr talman! 1979 har, som vid det här laget inte kan ha undgått någon, internationellt proklamerats som ett barnets år. Ju mer vi får veta om hur barn har det runt om i världen, desto mer angelägen är den här satsningen. Men det är faktiskt inte bara för u-länderna som det här året skall tjäna som en uppfordran. Det är annars lätt att tankarna går i den riktningen när man hör om vår tids massdöd och massvält, som drabbar barnen svårt, och därmed också i-ländernas och u-ländernas oupplösligt förenade framtid. I-et och u-et framför länderna kan märkligt nog ibland byta plats. Det finns en svältföddhet också i våra samhällen, bostadsområden, skolor, lekplatser, mitt i överflödet. Det finns inget u-land som har anledning att avundas oss bristerna i kontakten mellan generationer, där våra åldringar på sitt håll och våra barn och ungdomar på sitt representerar skilda världar. Ändå ligger det i gemenskapen så rika naturtillgångar att utvinna. Det finns många skäl till att vi har fått ett barnets år. Ett är att barnens problem inte så självklart observeras av beslutsfattare. Så hart.ex. de senaste årtiondenas bostadsplanering varit föremål för livlig och berättigad kritik. Kritiken har fått ytterligare skärpa när bostadsmiljöerna bedömts med hänsyn till lämpligheten som uppväxtmiljöer för barn. I många fall har medveten planering, grundad på verklig sakkunskap, saknats. Lekplatserna har passats in när andra viktiga prioriteringar redan gjorts. Lekplatserna har därför ofta blivit fantasilösa, slentrianmässigt utrustade med traditionella lekredskap, som vuxna tror att barn gillar men som i verkligheten används mycket litet. Placeringen av lekplatserna har blivit beroende av vilka ytor som har blivit över; de har placerats på trånga ytor mellan höghusens fyrkantiga klossar, inte sällan i slagskuggan av boningshusen, så placerade att vinden som pressats mellan huskropparna sveper kallt och ogästvänligt, på garagetak där möjligen gräs men aldrig buskar och träd kommer att kunna växa. Vad som krävs för att i fortsättningen förhindra att barnovänliga miljöer skapas är ett större mått av medvetenhet om de krav som en verkligt fungerande lekmi iller. Kunskapen därom finns till stor del. Det gäller nu att den inte läggs i träda utan på ett tidigt stadium och med hög prioritet i planeringen av bostadsområden får påverka utformningen. Lekmiljön måste bli en huvudfråga. Den tål inte att inplaneras i efterhand. De avskräckande exemplen utgör det bästa argumentet härför. Meningen med barnets år är att vi skall ta oss tid att tänka över barnets situation och hur vi vuxna utifrån våra värderingar och våra erfarenheter tillsammans bör skapa den miljö som formar våra barn. Stat och kommun påverkar i många olika avseenden barnens villkor. Problemet är att varje statligt och kommunalt organ enbart söker förverkliga den sektorverksamhet man själv har ett direkt ansvar för. Det kan gälla barnens hälsovård, handikapp, utbildning, trafiksäkerhet, utemiljö, fritidsverksamhet, bostäder osv. Förr levde generationerna närmare varandra, ofta i små grupper och i arbetsgemenskap, och vi lämnade inte över så mycket ansvar för barnen på myndigheter och institutioner. Barnen hade det svårt i många avseenden på den tiden, men de hanterades inte med den omedvetenhet som vi ofta ser i dag. Vi vill inte tillbaka till den tiden, men man kan fråga sig om inte en del av de emotionella och sociala problem som vi diskuterar i dag och som våra barn drabbas av i dagens samhälle kan bero på en bristande helhetssyn på barnen från samhällets sida. Barnens behov av väl fungerande uppväxtmiljöer måste tillgodoses i samhällsplaneringen. Här vill jag helt kort skjuta in att man, mot bakgrund av de angelägna uppgifter som finns, kan uttrycka en lätt förvåning över den dåligt underbyggda motion i årets motionsflod, som kräver lekmiljörådets avskaffande. Antingen har man inte förstått det angelägna syfte som rådet har eller också har man förstått det men inte ansett det angeläget. Det internationella barnaåret gör oss medvetna om att det finns ca 1 500 miljoner barn i världen i dag. Alla problem som berör barn blir därför stora problem. Jag vill ta upp ett sådant, nämligen våldsförkunnelsen. Ens första reaktion inför de två begreppen barn och våld är den skriande dissonansen mellan dem. Det är som eld och vatten. Våldet, av vilket världen i dag är uppfylld, får en ökad intensitet och blir outhärdligt när det riktas mot barn, därför att då blir våldet helt avklätt varje motivering, som eventuellt annars på något sätt skulle kunna rättfärdiga det. Att det finns barn i världen, ständigt nya generationer som på nytt förnyar jorden, är i sig själv ett hoppets faktum. Alla med ansvar för barn har därmed också en inteckning i framtiden. Det har talats mycket om barnomsorg i dag. Barnomsorg, omsorg, försörja och dra försorg om är ganska märkliga ord, för de binder på något sätt samman människor i något av delaktighet, medansvar, medlidande och t.o.m. sorg, om det skulle gå illa. Orden är rimligtvis gamla och bär på generationers tunga erfarenhet av hur nödvändig men svår den uppgiften har varit. Att vår tid är fylld av våld behöver man inte använda många ord för att övertyga människor om. Det räcker att slå upp dagens tidning eller slå på TV. Krig, katastrofer och lidanden präglar tidsbilden. Att allt detta fungerar avtrubbande eller som ett destruktivt incitament är högst sannolikt. Att kombinationen barn och våld är orimlig och frånstötande är nog de flesta överens om. Men så länge våldet, utnyttjandet, finns i olika skepnader, får samhället inte förtröttas i sin kamp. Ett aktuellt exempel är lagförslaget om förbud mot aga. Mycket görs också för att skapa opinion och till varje pris förhindra den barnmisshandel som förekommer, och det hänger rätt mycket på varje enskild att den opinionen hålls vid liv. Det är också en form av omsorg. Många människor vittnar i dag om att de känner sig rädda, osäkra och otrygga. Det kan gälla barn på de stora mastodontskolornas skolgårdar, som är rädda för att bli mobbade och utstötta, därför att de i något avseende avviker, talar en annan dialekt eller ett annat språk eller är korpulenta. Det går inte att blunda för att en ihållande intensiv våldsförkunnelse, ofta i förtäckta och insmickrande former, förekommer som når alla grupper i samhället. Barn i sina mest känsliga år är ingalunda förskonade. Det vore väl underligt om förkunnelsen inte påverkade mentaliteten. Herr talman! Det har blivit på modet på senaste tiden att tala föraktfullt om förbudsivrare. I tidningsartiklar och t.o.m. i motioner har detta nya mode tagit sig uttryck. Men de som opreciserat talar mot restriktioner på vissa områden och helt vill släppa de s.k. marknadskrafterna fria måste besinna att de förutom en lättköpt vinst får ett tungt ansvar. De måste besinna i vilka makters tjänst de går. En frihet som kortsiktigt och ytligt kan förefalla tämligen självklar blir det inte längre, om konsekvenserna går ut över andra på lång eller kort sikt. Den nygamla låt-gå-politiken skulle man inte kunna vänta något stöd av i kampen mot vare sig våldsförkunnelse, barnporr eller det mer och mer tilltagande ungdomsfylleriet.

Herr talman! Före middagsuppehållet diskuterades möjligheterna att skära ner sin arbetstid för att vara hemma och vårda barn. Jag vill då erinra om vad som hände under trepartiregeringens tid. Rune Gustavsson, förre socialministern, hade ett trestegsprogram. Det första steget var att bygga ut rätten till ledighet vid vård av barn till att omfatta även en nionde månad, en månad som skulle ge 32 kr. om dagen i kompensation för förlorad arbetsinkomst. Vi har haft en debatt om detta tidigare här i kammaren, och jag utgår ifrån att det var med vånda som folkpartiet fick ställa upp på dessa 32 kr. om dagen. Det var så helt stick i stäv med vad man sagt i valrörelsen, på gator och torg, nämligen att folkpartiet skulle vara en garant för att något vårdnadsbidrag inte infördes. Den förlängda föräldraledigheten var som vi vet Rune Gustavssons första steg på vägen mot ett vårdnadsbidrag. Så kom då det andra steget, och det innebar att man skulle få rätt till ledighet från den 1 januari 1979. Någon kompensation skulle över huvud taget inte utgå för den ledigheten. Det finns några siffror som kan förtjäna nämnas i sammanhanget. I slutet av 1976 hade 640 000 familjer barn under åtta år. I 10-15 96 av dessa 640 000 familjer fanns bara en förälder, och av dessa ensamföräldrar var mer än 90 24 kvinnor. Av de föräldrar som hade barn under åtta år arbetade ungefär 29 26 heltid, men ser vi på siffrorna för ensamföräldrar finner vi att av dem arbetade drygt 60 96 på heltid. Jag påpekade att dessa siffror visar att ensamföräldrarna inte har bedömt det vara ekonomiskt möjligt att förkorta sin arbetstid, trots att de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna knappast skiljer sig för de olika grupperna. Jag ansåg att detta var det andra steget för att särskilja barn till ensamföräldrar eller barn till föräldrar i en sämre ekonomisk situation. Rune Gustavsson sade den 27 april 1978 att detta andra steg skulle ge erfarenheter, så att man kunde fortsätta med det tredje steget. Det skulle, utan att det var klart uttalat, betyda ett vårdnadsbidrag. Nu hälsar jag med tillfredsställelse att man från folkpartiets sida ser allvarligt på frågan om kompensation för förlorad arbetsinkomst och har för avsikt att lägga fram förslag som innebär bättre ersättning. Jag skulle också gärna vilja ha upprepat från kammarens talarstol av den nuvarande socialministern att folkpartiet fortfarande utgör en garanti för att vi inte får ett lågt vårdnadsbidrag som binder kvinnorna i hemmet och som gör det omöjligt för ensamföräldrar att stanna hemma. Jag vill påpeka vad jag sade i det sammanhanget, att i trepartiregeringens regeringsdeklaration kunde man när det gällde stödet till barnfamiljerna utläsa att stödet skulle utformas så att det främjade valfrihet och jämställdhet. Men det aviserade trestegsprogrammet hade inte för avsikt att åstadkomma detta! Herr talman, detta var några saker jag tyckte jag borde ta upp i anledning av diskussionen före avbrottet för middagspaus. Nu vill jag i stället tala om något som nuvarande socialministern och jag tidigare debatterat, nämligen den oro vi från socialdemokratiskt håll hyser inför att man under år 1979 skall finansiera våra delpensioner över skattemedel, således till större delen lånade pengar. I samband med beslutet om att införa delpensionsreformen beslöt riksdagen att avgifterna skulle finansieras genom uttag av arbetsgivaravgifter på lönesumman. Uttaget skulle vara 0,25 26. Riksförsäkringsverket fick i uppdrag att uppmärksamt följa denna reform, beroende på att den var unik. Den är fortfarande unik ur internationell synpunkt, och därför är det viktigt att man följer den med stor uppmärksamhet. Man anade redan från början — vilket senare har bekräftats — att denna reform skulle bli populär. Den svarade mot människornas behov av mjukare övergång till pensionsåldern, av möjligheter till nedtrappning av arbetstiden mellan 60 och 65 års ålder. Riksförsäkringsverket lade i december 1977 fram sitt förslag till en höjning av arbetsgivaravgiften, beroende på att man räknade med ett underskott i fonden på drygt 60 milj.kr. för 1978. Man påpekade också att detta underskott skulle stiga till ca 300 milj.kr. för 1979. Därför föreslogs en uppräkning av avgiften, för att man skulle följa det beslut riksdagen hade fattat att reformen skulle finansieras av skattemedel. Man föreslog en höjning från den 1 januari 1979. Det kom inte så mycket från Rune Gustavsson i den frågan. En proposition aviserades i maj 1978 som skulle ta upp bl.a. vissa delpensionsfrågor. Vi socialdemokrater väckte en motion och skrev en reservation, där vi uttalade vår oro, men vi fick veta att oron var obefogad och att det var helt onödigt vid den tidpunkten att över huvud taget fundera på finansieringsfrågorna. Men oron var befogad. Det kom inget förslag i finansieringsfrågan. Det kom över huvud taget ingen proposition. Först under hösten 1978 kom en proposition. Detta har Gabriel Romanus och jag tidigare diskuterat. Man föreslog höjning av avgiften till delpensionsförsäkringen, men den skulle inte träda i kraft den 1 januari 1979 som riksförsäkringsverket föreslog utan den 1 januari 1980. Underskottet, som riksförsäkringsverket beräknat till 300 milj.kr., bedömer nu regeringen till mellan 450 och 500 milj.kr. vid årets slut. Jag upprepar alltså att riksförsäkringsverket varje kvartal får rekvirera pengar via statsbudgeten för att betala ut delpensionerna till svenska folket. Detta bedömer vi som otillfredsställande. Jag vill dock gärna säga att i och med att förslaget kom så sent som i november 1978 fanns ingen praktisk möjlighet att genomföra ökningen från den 1 januari 1979. Det har jag redan tidigare sagt till Gabriel Romanus. Vi har ändå velat uttala vår oro för att höjningen inte kommer tidigare, även om jag inte vill lasta Gabriel Romanus för detta. Vi vet hur inställningen var i trepartiregeringen när det gäller arbetsgivaravgifter. Folkpartiet var det lilla partiet och hade inte möjlighet att få genomslagskraft. Det har nu kommit en proposition som föreslår att även egna företagare skall från den 1 januari 1980 omfattas av rätt till delpension. I augusti 1976 uttalade dåvarande socialministern Sven Aspling att han hade för avsikt att framlägga ett förslag om att även egna företagare skulle omfattas av delpensionsreformen. Valresultatet 1976 innebar att Sven Aspling inte kunde signera det förslaget, och det har tagit drygt två år innan regeringen utarbetat ett förslag i den riktningen. Jag skall inte här ta upp en debatt kring den frågan. Det finns tillfälle att återkomma den 14 februari, då ärendet skall behandlas mer ingående här i riksdagen. Men jag vill säga ytterligare några ord om finansieringen. Jag tycker det är riktigt att departementschefen föreslår att arbetsgivaravgiften fastställs till 0,50 926 av löneunderlaget fr.o.m. den 1 januari 1980 och att motsvarande avgift för egenföretagare införs på inkomst som skall tas upp till beskattning fr.o.m. 1981 års taxering. Det är konsekvent. Vi har visserligen föreslagit att man borde ha en särskild fond för denna grupp för att kunna följa uttagen och pensionernas storlek på ett mer inträngande sätt än man kan göra om medlen samlas i samma fond. Men nu kommer vi till det mest egendomliga: mot detta vänder sig moderata samlingspartiet. Väl medveten om det stora underskottet i fonden för delpensioner åt löntagare vill man att avgiftsuttaget skall ligga fast på 0,25 96. Man är helt klar över — även från det hållet — att underskottet kommer att uppgå till 500 milj.kr. under 1979 och att det kommer att öka ytterligare. Man är beredd att tillstyrka förslaget att egna företagare liksom löntagare skall få rätt till delpension, men avgiftsuttaget skall ligga kvar på 0,25 96. Det beror på att man vill ha fortsatt skattefinansiering av delpensionsförsäkringen. Men, herr talman, detta strider mot riksdagens beslut om att delpensionerna helt skall finansieras genom avgiftsuttag. Jag vill i detta sammanhang uttala min tillfredsställelse över att Gabriel Romanus den 12 december 1978 klart slog fast att delpensionerna fortfarande skall finansieras genom avgifter. Jag förstår att Gabriel Romanus kanske innerst inne är missnöjd över att delpensionerna efter rekvisition från riksförsäkringsverket skall betalas med skattemedel i så betydande omfattning som det här är fråga om. Men jag hoppas ändå att socialministern med kraft vänder sig mot ett förslag till finansiering i enlighet med moderaternas motion, och jag hoppas att detta uttalas med skärpa. Förslaget är ytterligare ett av de angrepp som vi upplevt sedan 1960 mot de fonder som vi behöver för att trygga de socialförsäkringar som riksdagen har beslutat om i stor enighet och som man åtminstone på gator och torg nästan strider om äran av att ha genomfört. Herr talman! Slutligen skall jag ta upp en helt annan fråga. Den har dock koppling till vårt trygghetssystem. Vi har en stor grupp invandrare i vårt land. När det är lågkonjunktur och arbetslöshet blitalltid den gruppen utsatt. Den gruppen får stora svårigheter. Det är den gruppen som man tror tar arbete från andra. Jag tycker det är viktigt att vi tittar något på hur invandringen ser ut i vårt land. Vi har sedan början av 1970-talet ungefär 40 000 invandrare som kommer till vårt land varje år. Det finns i dag ca 700 000 vuxna människor med utländskt ursprung i Sverige. Dessutom finns 300 000 barn som har minst en förälder bland de 700 000. Och det dröjer inte många år förrän de tillsammans utgör två miljoner. Det är en grupp att räkna med. De har kommit hit för att ta arbete, för att med sin arbetskraft vara med om att bygga upp välståndet och tryggheten i vårt land. Jag tror inte det är sagt tillräckligt ofta. Och det brister i informationen om vi inte kan klara ut betydelsen av våra invandrare. Jag vill här citera något av vad Kjell Öberg sade när han skrev till regeringen och begärde pengar för budgetåret 1978/79 till information just i dessa så väsentliga frågor. Han skrev: ”Försummelserna, bl.a. att energiskt upplysa om invandrarnas insatser i svenskt arbetsliv och betydelse för vår ekonomi, har lett till att en hel generation svenskar ostört fått lägga sig till med vanföreställningen att invandringen varit en belastning för deras välfärd.” Och han fortsatte: ”Minoritetens största problem är majoriteten. Trots lovvärda insatser från grupper och enskilda pendlar vanligen den stora majoritetens inställning mellan likgiltighet och i värsta fall aggression mot invandrarna. Stora ansträngningar måste nu göras för att förmå institutioner och ledande personer att med kraft ta sig an minoritetsfrågorna, att inse att ett uppskov innebär risker för samhället.” Han påpekar också att om ingenting görs går fördomarna i arv till nästa generation. Redan nu bär många barn och ungdomar på ett hat mot invandrare, som är en kopia av de vuxnas. Under hösten 1977 redogjorde det USA-ägda reklamföretaget McCann för en undersökning som företaget gjort bland svenska ungdomar. Där framkom bl.a. att tre av fyra ansåg att det fanns för många invandrare i Sverige. Det är, enligt företaget, den näst högsta siffran efter siffran för England. Undersökarna tyckte att denna inställning var något svårbegriplig, alldeles speciellt mot bakgrund av att ungdomarna samtidigt påstod att de var för lika rättigheter för alla raser, också för invandrarna. Om vi inte informerar bearbetar vi bara ett symtom utan att bry oss om vad som orsakat att människor har fördomar. Här åvilar alla oss vuxna ett stort ansvar. Detta är en grupp som vi har att räkna med. Detta är en grupp som vi har mycket att tacka för.

Herr talman! Den formella jämställdheten mellan män och kvinnor är relativt väl utvecklad i vårt land, men målet är i och med det långt ifrån nått.

Jämställdhetsarbetet gick länge ut på att rätta kvinnors villkor efter dem som traditionellt gäller för män. Först senare har man insett att det inte är detsamma som att skapa bästa möjliga villkor för alla människor i dagens och morgondagens samhälle, att skapa lika rättigheter, skyldigheter och ansvar för båda könen. En åtgärd som måste till är att rensa bland fördomar, som ofta är omedvetna men som kanske därför sitter desto djupare. En annan åtgärd är att påverka attityder i rätt riktning.

Men modern forskning tyder på att skillnaderna i förmåga och behov skiftar mer mellan individer inom samma kön än mellan de två könen. För männen gäller det inte att riva några formella barriärer. Alla yrken står öppna för dem. Hemmapappor får stöd och uppmuntran i broschyrer och affischkampanjer. Men de är trots det lika beroende som kvinnorna av att attityderna förändras, inte bara hos myndigheter, arbetsgivare och organisationer. Både kvinnor och män måste accepteras i nya roller också av sina närmaste, av arbetskamrater och vänner, av den allmänna opinionen, om jämställdheten skall kunna förvandlas från mål till verklighet. För att man på sikt skall kunna åstadkomma de förändrade attityderna måste åtgärder sättas in tidigt. Redan i förskolan skall undervisningen inriktas på att föreställningen om människorna skall utgå från individ, inte från kön. Fler män måste rekryteras tillden barnavårdande verksamheten, så att barn tidigt får vänja sig vid att det är lika naturligt att vårdande uppgifter utförs av män som av kvinnor. Flickor och pojkar skall i skolan förberedas för ett vuxenliv som innefattar familjeansvar, förvärvsarbete och samhällsarbete. Skolans undervisning måste ha som målsättning att eleverna skall kunna välja levnadsbana utifrån personliga förutsättningar och att de skall kunna ta självständigt ansvar för sin praktiska vardag. Elementära kunskaper i hushållsekonomi och sådan praktisk teknik som normalt förekommer i ett hem måste ges till alla elever, liksom kunskaper i barnoch familjepsykologi. Praktisk yrkesorientering i ett s.k. mansyrke för flickor och i ett s.k. kvinnoyrke för pojkar bör vara ett av skolans bidrag till att öka förståelsen mellan män och kvinnor. Ungefär lika många flickor som pojkar söker sig till högskoleutbildning, dock med den skillnaden att flickor företrädesvis söker sig till korta och medellånga utbildningslinjer. Inom forskningen finns endast 22 926 kvinnor. Fördelningen är också sned mellan fakulteterna. Kvinnor söker sig företrädesvis till humanistisk och farmakologisk fakultet, medan män dominerar övriga fakulteter. En massiv informationsinsats till lärare och syo-personal inom den högre utbildningen när det gäller könsrollsfrågor bör kunna bidra till att ändra det förhållandet. Forskning kring ojämställdheten i högskoleutbildning och forskning måste komma till stånd och utmynna i konkreta förslag, som kan leda till att allt fler kvinnor söker sig till och genomför längre, högre utbildning och i större utsträckning ägnar sig åt forskning. Herr talman! Skillnaderna mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden ä nu mycket stora. Det kan klart utläsas ur tillgänglig statistik över sysselsättning, utbildningsval, arbetsuppgifter och löneförhållanden. De åtgärder som hittills vidtagits har inriktats på en förändring av kvinnornas utbildningsoch yrkesval. Det är en allvarlig brist i jämställdhetsarbetet att männens val inte angripits i samma utsträckning, något som naturligtvis måste göras. Männens villkor har varit normbildande på den svenska arbetsmarknaden. Vid anställning och befordran i arbetslivet förekommer inte sällan att man föredrar manliga sökande dels därför att de förväntas ha ett obetydligt praktiskt familjeansvar, dels — och framför allt — därför att man i dag värderar sådana kunskaper och erfarenheter som män traditionellt har kunnat skaffa sig i större utsträckning än kvinnor. Meritvärderingssystemet slår således ut kvinnorna. Den kommande lagen mot könsdiskriminering måste göra det möjligt att beivra all sådan diskriminering. När vi får lika förutsättningar för anställning och befordran, åstadkommer vi också större samverkan och bättre samarbete mellan män och kvinnor i arbetslivet. För att få en klarare bild av de förvärvsarbetandes faktiska familjeansvar, oavsett om de är män eller kvinnor, bör den offentliga statistiken redovisas utifrån samma kriterier för män och kvinnor, t.ex. civilstånd och förekomst av barn. Det finns ingen anledning att göra en uppdelning av kvinnorna efter antal barn i olika åldrar, när man inte gör det för männen. Män har ju också barn. Reklam och massmedia ger ofta stereotypa beskrivningar och bilder av män och kvinnor, som befäster könsrollerna och är ett hinder för jämställdhet. Massmedia måste uppmärksamma kvinnors och mäns engagemang i nya roller och funktioner. I det här sammanhanget är det skäl att påpeka hur liten uppmärksamhet radio och TV ägnar åt kvinnoidrotten jämfört med den manliga. Herr talman! Familjepolitiken är självfallet också den av avgörande betydelse för jämställdhet. De förslag om vårdnadsersättning, ökad valfrihet inom den kollektiva barnomsorgen och bättre sociala förmåner för den som väljer att vårda egna barn, som moderata samlingspartiet aktualiserar i det familjepolitiska avsnittet av sin partimotion, syftar också till att skapa förutsättningar för jämställdhet. Sådan åtgärder, liksom de förändringar i skatteoch förmånssystem som vi aktualiserar, är utöver de övriga som jag här har pekat på nödvändiga för att verklig jämställdhet skall bli en realitet.

Herr talman! Doris Håvik ställde några frågor till mig angående pensionssystemet, vilka jag borde svara på. Men låt mig börja med att instämma i vad Doris Håvik sade om behovet av upplysning om invandrarnas betydelse för det svenska samhället. Jag fattade henne så, att hon menar att alla partier borde ha gjort större insatser under årens lopp. Jag tror att detta är alldeles riktigt. Doris Håvik erinrade om den debatt som vi förde här för ett år sedan, då riksdagen antog lagen om rätt till ledighet för vård av barn, och hon frågade om det fortfarande gäller att folkpartiet inte medverkar till åtgärder som försvårar kvinnans yrkesarbete. Jag vill gärna svara att det gäller fortfarande. Mot bakgrund av att socialdemokraterna visserligen stod bakom beslutet om den nya lagen men ändå var ganska kritiska frågade jag vid det tillfället Doris Håvik, om man kunde utgå ifrån att den här lagen skulle få vara kvar, om det blev en socialdemokratisk regering. Då fick jag svaret att det skulle man få veta i en regeringsförklaring efter valet. Jag beklagade detta och sade att det kunde vara bra, om man fick ett besked från socialdemokraterna. Även om lagen inte innehåller några bestämmelser om ersättning, är det dock en viktig rättighet för löntagarna som bör få vara kvar. Men vi kan kanske få besked i dag, trots att vi inte fick något för ett år sedan. Sedan tog Doris Håvik upp den nyligen diskuterade frågan om delpensionsfonden. Trots att jag lyssnade uppmärksamt lyckades jag inte förstå om det återstod någon ytterligare fråga som jag skulle svara på. Som Doris Håvik själv sade fanns det, när vi lade fram förslaget om delpension för egenföretagare i höstas, inga praktiska möjligheter att höja avgiften före den I januari 1980. Då är vi egentligen överens om det mesta. Vi är överens om att det skall finansieras med avgifter, och vi är också överens om att det går att för en kortare tidsperiod skjuta till skattemedel, när det är underskott i fonden, för att sedan betala tillbaka pengarna, även om Doris Håvik anser att man borde ha gjort detta bara för 1978 och inte för 1979. Möjligen återstår ännu en fråga, nämligen hur jag ställer mig till den moderata motion som går ut på att avgiften bör uppgå till endast 0,25 96. Det är lätt att svara på detta. Vi anser att det skall vara en högre avgift. Detta framgår också av propositionen, och den står vi fast vid. Sedan tog Evert Svensson upp de viktiga alkoholoch narkotikafrågorna, andra missbruksproblem och utslagningen i samhället. Vad budgeten innebär därvidlag är att vi fullföljer de riksdagsbeslut som har fattats under de senaste två åren om alkoholpolitiken och narkotikapolitiken. Anslaget till insatser på det området ökar med 46,6 milj.kr. för det kommande året. Jag vill särskilt peka på ökningen av anslaget till försöksverksamhet med tillnyktringsenheter för sådana som är omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade, som höjs från 6,5 till 10 milj.kr. Regeringen avser att senare i vår lägga fram en proposition om en reform av den kommunala socialvården på grundval av socialutredningens betänkande. Det är kanske viktigare för de här frågornas lösning än budgeten — hur viktig den än är. Evert Svensson ställde en något märklig fråga. Han undrade om vi skulle lägga fram någon tilläggsproposition på detta område till vårriksdagen. Uppenbarligen anser han inte att budgetpropositionens förslag och den socialdemokratiska partimotionens förslag sammantagna utgör tillräckligt underlag för riksdagsbehandlingen — men i så fall borde socialdemokraterna ha utformat sin partimotion på annat sätt.

Herr talman! Till att börja med: Det råder inga motsättningar när det gäller hur man skall finansiera pensionerna och delpensionerna. Jag är glad över att man är på det klara med att finansieringen skall ske med arbetsgivaravgifter, och det är riktigt att det också framgår av propositionen. Det finns ändå anledning att hysa viss oro över inställningen hos den förra regeringsbrodern, moderata samlingspartiet. Jag förstår också varför Rune Gustavsson inte mäktade att i tid lägga fram en proposition, så att avgiften hade kunnat höjas från den 1 januari 1979. Det fanns nämligen, som jag sade tidigare, ett stort motstånd mot arbetsgivaravgifter. Men man är gärna med om att införa reformen för ytterligare en grupp — medveten om att det kommer att uppstå förluster även i den aktuella fonden. Konsekvensen borde ha varit att man hade ökat anslaget, men nu begär man att den nya reformen skall utredas innan den över huvud taget är satt i sjön. Det är nästan att begära litet för mycket av riksförsäkringsverket, därom tror jag att vi kan vara eniga. Det är alldeles riktigt, Gabriel Romanus, att jag i debatten den 27 april 1978, när jag skulle ta ställning, i en något raljant ton sade: Det skall man få veta efter vår regeringsdeklaration. Det tog lång tid innan ni kom fram med någon, och det som stod i den höll inte speciellt länge, åtminstone inte när det gällde föräldraförsäkringen. Jag är glad över att det bara blev en tvåårig parentes och att det tredje steget i trestegsraketen aldrig hann skjutas av. Jag skulle önska att Gabriel Romanus gick upp här och sade: Det kommer inte något tredje steg, om vi kan hindra det — åtminstone inte med folkpartiets medverkan. Vi har inte rivit upp några reformer, men vi har gjort vårt bästa för att förbättra dem. Jag kan nämligen inte se att det finns någon valfrihet om bara den som har det bättre ställt har möjligheter att stanna hemma eller förkorta sin arbetstid. Vi påstår att det är barnet som skall stå i centrum, men om man stött den här lagstiftningen har man också instämt i uttalandet att barnet till en ensam förälder eller låginkomsttagare inte har samma rätt, inte är lika mycket värt — beroende på att den föräldern inte har samma valfrihet. Jag gav ett exempel på detta. Låt oss anta att det sitter två kvinnor på ett statligt verk. Den ena har en make med relativt hygglig inkomst, den andra är ensamförsörjande. Den ena arbetskamraten har möjlighet — enligt den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1979 — att stanna hemma. Det går bra. Den andra har inte de möjligheterna, utan hon jobbar. Jag tror inte att hon är avundsjuk, som Gabriel Romanus sade vid ett tillfälle, men kanske konstaterar hon med bitterhet att det har skapats klyftor i stället för utjämning.
Herr talman! Det uttalande som Doris Håvik nu gjorde för oss kanske en aning närmare ett besked om socialdemokraternas hållning till den aktuella lagstiftningen. Hon sade att socialdemokraterna inte tidigare har rivit upp några reformer utan försökt att förbättra dem. Men vore det då inte lika enkelt att ge oss ett klart besked om att denna lagstiftning inte skall få finnas kvar? Det är ändå fråga om en rättighet. Jag har tidigare förklarat att man i detta fall har tillämpat samma teknik som vad gäller lagstiftningen om rätt till ledighet för studier. Ledighetslagen medeger i det fallet en ganska vidsträckt rättighet. Man kan sedan fylla på steg för steg med ekonomiska förmåner i den takt som resurserna medger detta. Tekniken är alltså densamma när det gäller föräldraledigheten. Det ges en vidsträckt rättighet att ta ledigt, och den lag där detta föreskrivs kan sedan steg för steg byggas på med ett ekonomiskt stöd. Vad är det som gör att detta är riktigt på studieområdet men fel på det här aktuella området? Det var vidare lustigt att Doris Håvik valde ett exempel som avsåg några anställda vid ett statligt verk. När det gäller de statsanställda har ju motsvarande möjlighet funnits mycket länge, och den infördes faktiskt en gång i världen av socialdemokraterna. Även om det inte var fråga om en lagfäst rättighet, gällde det ändå ett cirkulär som myndigheterna skulle följa. I det föreskrevs att man skulle medge partiell tjänstledighet, som det heter på det statliga området, för dem som har barn upp till 12 års ålder. Det framfördes aldrig från Doris Håvik när detta infördes att det var ett övergrepp mot de lågavlönade i statlig tjänst. Då var det tydligen bra, men på den privata sektorn menar man att det är något skumt med reformen, möjligen därför att den infördes av trepartiregeringen. Jag förstår inte logiken i detta resonemang. Men nu har ändå Doris Håvik givit oss ett halvt besked eller en antydan till besked om att man kanske inte avser att avskaffa denna lagstiftning. Det vore väl ändå lugnast att ge ett rejält besked om att denna lagstiftning får vara kvar. I så fall är vi överens på nästan alla punkter som vi har diskuterat i dag. Jag vill än en gång säga, liksom jag gjorde i mitt föregående inlägg, att folkpartiet inte medverkar till några åtgärder — vare sig i form av raketer eller på något annat sätt — som försvårar kvinnans yrkesarbete. Men däremot har vi aldrig haft den meningen att ett rätt utformat vårdnadsbidrag skulle ha sådana effekter.
Herr talman! Jag skulle önska att socialministern ville uttala att en sådan valfrihet som angavs i regeringsdeklarationen från trepartiregeringen förutsätter kompensation för förlorad arbetsinkomst. Annars är valfriheten en chimär. Om man inte har ekonomiska möjligheter att genomföra den omedelbart, skall man säga det men samtidigt framhålla att det inte råder valfrihet i dagens läge, då möjligheten inte kan utnyttjas av alla småbarnsföräldrar. För att gå tillbaka till debatten om förhållandena på det statliga området var vi förvånade över att man inte hade gjort en utvärdering av i vilken omfattning och av vilka som denna möjlighet till partiell tjänstledighet hade utnyttjats. Det gäller dessutom en avtalsuppgörelse som ligger många år tillbaka i tiden. Det exempel som jag tog från den statliga verksamheten redovisade jag på exakt samma sätt i föregående års debatt. Med den kännedom som jag hade om vilka som utnyttjat den här möjligheten på det statliga området ansåg jag att det inte var lämpligt att ytterligare sprida denna ordning, om man vill leva upp till vad som stod om valfrihet i 1976 års regeringsdeklaration. Det blir annars barnet som kommer i kläm, samtidigt som man vill hävda att det är barnet som vi skall sätta i centrum. Gabriel Romanus har vidare inte varit socialminister länge. Jag undrar vad Gabriel Romanus hade svarat, om han som riksdagsman nere i sin bänk från Rune Gustavsson eller Sven Aspling hade fått frågan vad folkpartiet kommer att göra i detta sammanhang. Man glömmer snabbt hur det är att stå som riksdagsman i ledet, eller hur? Gabriel Romanus vet mycket väl att jag är en av de många som kämpar för frågor om jämlikhet och jämställdhet inom det socialdemokratiska partiet. Men jag har inte den politiska ställningen — och det hade inte heller Gabriel Romanus för några månader sedan — att jag kan göra utfästelser för hela partiet.
Herr talman! Jag skall gärna ge det besked som Doris Håvik här efterlyste, nämligen att jag delar uppfattningen att det är önskvärt att bygga ut det ekonomiska stödet så att man kan få täckning för inkomstbortfall när man kortar ner sin arbetstid. Men vi är medvetna om att det kommer att ta tid. Och det gäller även för socialdemokraterna, som på denna punkt inte har något förslag till anslagshöjning för nästa budgetår. Men jag tror att det i framtiden säkert kan bli möjligt att steg för steg bygga ut stödet. Det skulle ha varit bra om vi hade fått ett besked om huruvida socialdemokraterna tänker avskaffa denna lagstiftning eller inte. Jag respekterar om Doris Håvik inte vill ge det beskedet nu, men hon kanske kan medverka till att vi före valet får ett besked från det socialdemokratiska partiet om hur det ställer sig till denna lagstiftning. Socialdemokraterna var med om att anta lagen för ett år sedan —de röstade för den. Men samtidigt kritiserar de ideligen lagstiftningen. Det är inte bara Doris Håvik som gör det. Socialutskottets ordförande gjorde det tidigare i dag, och det skedde också när lagen antogs. Ni måste väl förstå att det väcker en viss undran när det socialdemokratiska partiet är med och fattar beslut om en lagstiftning som sedan riksdagsledamöter från partiet hela tiden angriper. Då måste man fråga sig: Vad händer om det skulle bli en socialdemokratisk regering? Får lagen vara kvar eller inte? Jag trodde att vi skulle ha kunnat få ett besked nu — det har dock gått ett år sedan lagen antogs. Men om vi inte får ett sådant besked, får vi väl bida vår tid. Det är inte för vår skull som det är viktigt att besked ges, utan för människornas skull, de människor som tycker att detta är en bra rättighet. Jag tycker att det hade varit bra om vi hade haft en utvärdering av den statliga sektorn, där man har tillämpat detta system under lång tid. Vi kunde ha haft en sådan utvärdering, om socialdemokraterna hade visat intresse för att förbereda en sådan inrapportering.

Herr talman! I ungefär tre timmar har här i kammaren diskuterats socialpolitiska frågor. Jag skall nu byta ämnesområde och ta upp en annan samhällsfråga som också är av stor vikt och betydelse för samhällsutvecklingen. En grundläggande förutsättning för samhällsutvecklingen är att trafikförsörjningen upprätthålls på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Alla delar av landet måste garanteras möjlighet till väl avpassade kommunikationer. Här spelar möjligheterna för trafik i samverkan en viktig och betydande roll i samhället, såväl från praktisk som från ekonomisk synpunkt. I takt med förbättrad levnadsstandard och ökad produktion ökar trafiken, eller med andra ord stiger transportarbetet. I vårt land uppgår godstransportarbetet till ungefär 50 miljarder tonkilometer, vilket innebär att en ökning med 4,8 96 per år har ägt rum under en 15-årsperiod. Persontransportarbetet uppgår till 85 miljarder personkilometer, och ökningstakten har här varit 4,4 96 årligen. Transportarbetet har i huvudsak ökat snabbare än bruttonationalprodukten, och framför allt har ökningen varit snabbare än vidtagna åtgärder för ett rationellt transportarbete. Man kan klart konstatera att transportnäringen under många år varit ett av de mest expansiva inslagen i den svenska ekonomin. Denna ökning är särskilt framträdande inom transportarbetet på vägsektorn. Vägtrafikens andel har successivt ökat, och f.n. representerar vägtrafiken 50 96 av godstransporten och inte mindre än 85 96 av persontransporten. Att den andel av transportarbetet som vägsektorn representerar har ökat beror bl.a. på att såväl lastbilen som personbilen är en relativt liten enhet och för den skull mycket anpassningsbar i alla områden av landet. Man kan säga att vi genom vägtransporter kunnat upprätthålla ett utspritt transportarbete. Bilismen i vårt land har gjort det möjligt för människorna att ordna sitt boende på ett miljömässigt trivsammare sätt än vad som annars skulle ha kunnat ske. Bilismen ger möjlighet till boende i mindre samhällen och på landsbygden, ett boende som många människor för sitt arbetes skull annars inte skulle ha haft möjlighet till. Vägtrafiken är sålunda en betydande del av transportarbetet. Vägtrafiken berör i stort sett alla människor, företag och kommuner. Varje väginvestering berör därför alla människor positivt. Väginvesteringarna syftar till att underlätta framkomligheten för människorna och för näringslivet. Varje väginvestering ger sålunda samhällsekonomiska vinster. Men det är också en väsentlig vinst att varje förbättring av vårt vägväsende leder till att antalet trafikolyckor nedbringas. Faktum är att vägverkets femårsplan för drift och underhåll av landets vägar med den driftsnivå som där anges är ett starkt dokument, som måste läggas till grund för den framtida vägpolitiken, om vi skall kunna nedbringa olycksfallskurvan. Om inte talet om ökad trafiksäkerhet skall bli ett slag i luften är det nödvändigt att den driftsnivå som anges i denna femårsplan uppnås. Vägunderhållet måste tillföras erforderliga resurser om inte standarden på landets vägar skall försämras ytterligare. Med den medelstilldelning som nu är tillgänglig har vägverket inga möjligheter att utföra ett ändamålsenligt vägunderhåll. Den nuvarande medelstilldelningen medger att man praktiskt taget endast kan laga beläggningsskador, vilket innebär att beläggningen blir ojämn och att risken för trafikolyckor ytterligare ökar. Eftersläpningen när det gäller underhållet av statsvägarna beräknas uppgå till ca 1 500 milj.kr. Det är nödvändigt att regering och riksdag nu tar krafttag för att trafiksäkerhetsnivån skall kunna höjas. Det är angeläget att öka medelstilldelningen, inte minst till vägunderhållet, också för att förhindra en stor kapitalförstöring genom förslitning av landets vägar. Vägverket har i sitt anslagsäskande för nästa budgetår begärt 2 452 milj.kr. för drift av statsvägar. Jag är verkligen förvånad över att regeringen har prutat på denna summa. Detta är nämligen ett anslag som vägverket nödvändigtvis måste ha för att vidmakthålla den nuvarande nivån. Regeringen har nu prutat på detta belopp med 217 milj.kr. och föreslagit ett anslag på 2 235 milj.kr. Det beloppet är detsamma som vägverkets besparingsalternativ, och det innebär en oförändrad verksamhetsnivå jämfört med innevarande budgetår. Detta i sin tur innebär att underhållsarbeten kan utföras endast till 75 96 av vad som krävs för att vidmakthålla den nuvarande nivån. Jag understryker — endast 75 96 av vidmakthållandenivån. Det innebär med andra ord ett kraftigt tärande på vägkapitalet. Förslitningen blir alltså större än förutsättningarna att utföra underhållsarbeten. Det föreligger också risk för att sysselsättningen inte kan upprätthållas. Endast under förutsättning att driftspersonalen kan utföra förbättringsarbeten på byggandeprogrammet för 44 milj.kr. kan sysselsättningen på denna sektor upprätthållas. Vägverket har planerat en satsning på bäriga grusvägar genom ytbehandling med den s.k. YIG-metoden. Regeringen har skurit ned det för detta ändamål äskade anslaget med 20 milj.kr. — från 75 till 55 milj.kr. Detta innebär att 600 km grusväg inte kan beläggas under nästa budgetår. Det är alltså på underhållssidan som dessa allvarliga prutningar har skett. På investeringssidan är förhållandet enahanda. Det för nästa budgetår föreslagna beloppet — 900 milj.kr. — är exakt detsamma som utgår under innevarande budgetår. Det innebär att anslaget är 75 milj.kr. lägre än enligt vägverkets lägsta programnivå. Härigenom kan inte vägverkets programnivå fullföljas, utan också här kommer en eftersläpning att äga rum. Om extra anslag uteblir — AMS-medel, anslag i tilläggsstat etc.

Herr talman! Det är ingen vacker framtidsbild som föreligger inom denna för samhällsutvecklingen så betydelsefulla sektor. De nedskärningar av äskade anslag som gjorts i budgetpropositionen kommer att hämma en rationell utveckling. Visserligen är budgeten ansträngd och upplåningen stor, men jag är förvissad om att detta besparingsnit är insatt inom fel sektor. Nu är det att hoppas på den aviserade trafikpolitiska proposition som skall presenteras för riksdagen om någon månad och på att den överblick av den framtida trafikpolitiken, som jag föreställer mig skall redovisas i denna proposition, också då redovisar en helt annan kostnadsram för vägverket än det nu föreliggande förslaget gör. Herr talman! Jag vill sålunda i detta sammanhang hemställa till den nu sittande regeringen att överväga möjligheterna till en annan vägpolitik och trafikpolitik i det här landet än vad som föreslås i den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Det är ur rationell synpunkt och för landets utveckling nödvändigt att vi får en annan ordning i det avseendet.

Herr talman! Vi kan väl alla vara överens om att en effektiv kollektiv trafikförsörjning är och har blivit alltmer angelägen i det moderna samhället. Det gäller både riksomfattande trafik och regionaloch lokaltrafik. Det finns många skäl för detta. En väl utvecklad kollektiv trafikförsörjning ger människorna valfrihet i fråga om bostadsort och arbetsplats. De stora omflyttningarna av människor i vårt land under 1950 och 1960-talen och den utspridda bebyggelsen i våra tätorter gör att människor behöver kollektiva transportmöjligheter i allt större utsträckning för att kunna komma till och från sitt arbete, besöka offentlig eller enskild service och besöka anhöriga och vänner på nära eller längre avstånd. Därtill kommer att en ökad användning av kollektiva trafikmedel sparar energi, förbättrar miljön och ökar trafiksäkerheten. I den kollektiva trafiken dominerar linjetrafiken. Denna kräver, som vi alla vet, stora investeringar och drar med sig stora driftkostnader. Den måste därför stödjas av samhället, genom trafikreglerande åtgärder bl.a., åtgärder som underlättar framkomligheten, som gör det möjligt att företa snabba resor, dvs. som möjliggör korta restider, vilket gör kollektivtrafiken mera konkurrenskraftig gentemot den privata bilismen och därför mera attraktiv. I vissa fall — kanske alltför många — måste också den kollektiva trafiken stödjas med direkta ekonomiska subventioner, ibland i alltför hög grad. Slutligen har samhället funnit det nödvändigt att skydda linjetrafiken mot konkurrens. Jag vill under några minuter uppehålla mig vid den sistnämnda typen av stödåtgärder och skyddet mot konkurrens. Jag anser det angeläget att man tillämpar de åtgärderna med stor återhållsamhet. Det är nämligen svårt att genomskåda följderna av sådana åtgärder vad avser allmänhetens service och behov men också i fråga om linjetrafikens ekonomi. Det måste därför bli fråga om en nödvändig balansgång mellan å ena sidan en moderat — jag säger inte liberal — tillämpning av konkurrenshämmande skyddsbestämmelser och å andra sidan ett reellt behov av skydd för befintlig trafik. Man måste också komma ihåg att skyddsåtgärder kan leda till monopol. Och monopol har en benägenhet att hämma konkurrensen. Utan konkurrens riskerar vi att få dålig service, högre kostnader och hämmad utveckling. Men i första hand är det naturligtvis angeläget och viktigt att allmänheten får en tillräcklig och god service. Och vad som är tillräckligt är alltid svårt att mäta utifrån bestående förhållanden. Under slutet av 1960-talet började en alltmer omfattande s.k. veckoslutstrafik med buss. Det gällde huvudsakligen resor till och från Stockholm till mycket låga priser. Och trafiken syntes trots det lönsam för utövarna. Detta populära och prisbilliga alternativ ledde snart till likartade resor även mitt i veckan. Jag är medveten om att utvecklingen blev något vildvuxen och i vissa fall eftersattes kanske trafiksäkerhetskraven, bl.a. på grund av för långa arbetstider för förarna. Under 1970-talets första hälft reglerades därför denna trafik genom statliga åtgärder. Ett byråkratiskt system av samtrafik byggdes upp. Det följdes av en restriktiv tillståndsgivning. Reglerna innebär i många fall för allmänheten helt obegripliga förbud mot påstigning och avstigning av vissa bussar på vissa sträckor. Till grund för tillståndsgivning för sådan här trafik skall bl.a. ligga en behovsprövning. Den är svår att genomföra med utgångspunkt i ett statiskt betraktelsesätt. Nya möjligheter att resa billigt initierar nämligen resor som i många fall annars inte skulle kommit till stånd. Låt mig ta ett exempel ur verkligheten. Om man skapar möjlighet att åka Valdemarsvik-Stockholm tur och retur med buss för 40 kr. i stället för 151 kr. med konventionella resemöjligheter ökar antalet resande i denna relation så mycket att det är meningslöst att pröva behovet på grundval av förhållandena innan denna möjlighet förverkligas. De logiska slutsatserna av detta resonemang måste vara att påstådd farlig konkurrens ofta inte bör tillmätas alltför stor betydelse vid prövning av framställningar om trafiktillstånd som öppnar helt nya prisbilliga resemöjlighetsalternativ. En annan slutsats är att den otidsenliga behovsprövningen, som aldrig kan utföras på ett objektivt riktigt sätt, bör slopas då yrkestrafik förordningen nu skall omarbetas. Det bör ske på samma sätt som i fjol skedde beträffande godstrafiktillstånden.

Herr talman! I den här debatten har ju frågan om sysselsättningen engagerat många talare, och det med rätta. Att mista jobbet är en katastrof som har drabbat alltför många människor. Andra lever i rädsla för att det skall bli deras tur nästa gång, att företag där de arbetar skall läggas ner eller sättas på sparlåga. Det som förr brukade benämnas ”Norrlandsproblem” är nu någonting som finns över hela Sverige. Jobben inom det som skall vara grundvalen för ekonomin, industrin, försvinner. Under de senaste åren har antalet anställda inom industrin i hela riket minskat med 91 000. Men samtidigt har vi kunnat läsa om hur multinationella företag med svenska rötter bär sig åt. I LO-tidningen, nr 35 för i fjol, redovisades en intressant statistik, som jag har studerat. Där fastslogs att de största svenska multinationella företagen nu har betydligt fler anställda utomlands än i Sverige. De 18 största företagen har under perioden 1963-1977 skapat 140 000 nya arbetstillfällen utomlands. Samtidigt har de minskat antalet arbetstillfällen i Sverige. Nu finns det områden i södra delarna av vårt land där arbetslösheten har antagit rent norrbottniska proportioner. Och så måste det naturligtvis bli, när kapitalet föredrar att skapa jobb utomlands i stället för på hemmaplan. Man kan ta Sörmland som exempel — ett område dit många norrbottningar har tvångsförflyttats, därför att det på sin tid under 1950 och 1960-talen utmålades som något slags Kanaans land med massor av arbetstillfällen. Så lät det då, men hur är det nu? Ja, nu går utlokaliserade norrbottningar arbetslösa också i Sörmland, och det är inte en bit bättre än att gå utan jobb i Pajala eller Arjeplog — snarare tvärtom. Nu kommer Sörmland tvåa efter Norrbotten i fråga om brist på arbetstillfällen. I Eskilstuna går 3 000 utan jobb. Flera tusen arbetstillfällen är hotade. I Nyköping har man över 2 000 arbetslösa och stor risk för att det blir ännu fler. Arbetslöshetskön är lång i Katrineholm, Strängnäs och Oxelösund. Så är det alltså nu i ett län som förr ansågs så stabilt, industriutvecklat och fullt av arbetstillfällen. Prognoser visar att det kan komma att bli mycket värre, om ingenting radikalt sker. Eller har regeringen någon plan för hur man skall skapa full sysselsättning i Sörmland? I så fall bör den presenteras. Men sanningen är ju att det finns inte någon sådan plan vare sig för Sörmland eller för andra arbetslöshetsdrabbade län. Det finns inga planer för hur industrin skall lokaliseras, vilka nya basindustrier som skall byggas eller hur man skall förhindra att de kapitalägande investerar utomlands i stället för på hemmaplan. Hur det skall bli bestäms i bankernas och industriernas styrelserum och inte genom folkviljans utslag. Så fungerar det f. n. Så fungerar folkpartiets Sverige. Så fungerar kapitalismen. Utan planhushållning kan inte sysselsättningen garanteras och ingen verklig trygghet vinnas. Nu säger regeringen, som är de kapitalägandes politiska instrument, att problemen skall lösas genom ökad rörlighet och att rörlighetsbefrämjande åtgärder skall intensifieras. Men ibland har det låtit tvärtom. Nog minns vi kampanjen ”Bli inte en hoppjerka”. Tidigare passade den parollen in i den planering som då utformades av den svenska storfinansen. Och denna ryckighet, denna frihet från en planering utifrån vad som är bäst för människorna kommer att bestå så länge som liberalernas honnörsord ”de fria marknadskrafterna” får styra. Norrlandsproblemen finns nu över hela landet. Jag säger det inte med någon glädje. Värst är det naturligtvis i Norrbotten. Länsarbetsnämndens verksamhetsberättelse för mitt län ger bilden i koncentrat. Ännu fler är arbetslösa än föregående år. Sysselsättningen inom jordoch skogsbruk har minskat. I gruvorna har man mist 500 arbetstillfällen genom s.k. naturlig avgång. Det är färre jobb för byggnadsarbetare. 70 96 av samtliga som går till arbetsförmedlingen för att söka jobb hänvisas nu till orter utanför Norrbotten. Under perioden 1968-1977 har 30 000 norrbottningar tvingats i väg till arbetsplatser i andra delar av Sverige. För oss är den rörligheten ingenting nytt. Utflyttningen har aldrig avbrutits. Nu intensifieras den. Sker ingenting genomgripande när det gäller länets näringsliv kommer utflyttningen att anta förfärande proportioner under de närmaste åren. Bara från malmfälten kommer 9 000 människor att bli tvungna att rycka upp sina bopålar. Skall det få bli så? Vad har regeringen för planer som kan vända nedgångskurvan och skapa full sysselsättning och den expansion som vi så länge har väntat på? När skall vi kunna säga till de tvångsförflyttade: Ni är välkomna hem! Nu behövs ni! Sanningen är att det finns inga svar på dessa frågor. Det finns ingen plan för hur man skall rädda och utveckla Norrbotten. Den röda tråden i folkpartiregeringens politik — i den mån man nu kan hitta någon sådan — är ”rörlighetsbefrämjande åtgärder” av skilda slag. Med andra ord: packa trunkarna och stick! Så går det till i folkpartiets Sverige! Från regeringens sida sägs det som försvar att man har satsat pengar och att nya insatser förbereds. LKAB kommer nu att få drygt 800 miljoner, läser vi i en nyss utgiven proposition, för att kunna hålla näsan ovan vattnet, det gamla NJA putsas upp för att bättre kunna fungera som blindtarm till nyskapelsen SSAB. ASSI har fått 500 miljoner för att rusta upp anläggningen och förbättra miljöskyddet. Naturligtvis ger detta något under tillredning och byggnadstid osv., men det skapar inga nya jobb för framtiden. Och det är kardinalfrågan. Det förändrar inte näringslivets struktur, tryggar inte framtiden för människor och bygder, och det kan inte garantera människorna där uppe den mänskliga rättigheten att ha ett arbete. I Norrbotten krävs nu mycket stora och snabba insatser. Och det finns projekt av stora dimensioner som snabbt skulle kunna sättas i verket därför att det rör sig om långt utredda projekt. Dit hör framför allt Stålverk 80. Från kommunistisk sida säger vi: Återuppta projektet i full omfattning och komplettera det med valsverk och en statlig verkstadsindustri. Det skulle ge hela Norrbotten ett uppsving och en ny framtidstro. Ge LKAB de miljarder som krävs för en ordentlig upprustning av maskinparken, byt ut dieseldriften mot eldrift, öppna den nya huvudnivån i Malmberget, uppför apatitverk och fosforsyreanläggning , och satsa det som behövs för att man skall kunna ta vara på de värdefulla jordartsmetaller som finns i avfallet från gruvorna. Ta också fasta på den idé för tillvaratagande av torven som har framförts från LKAB-håll. Bygg kulsinterverket i Kiruna, öppna Viscariamalmen, tillvarata skiffertillgångarna i Vittangi och satsa mera på att utveckla Svappavaaragruvan, som med sin karaktär av dagbrott kan bli LKAB:s lönsammaste gruva. Och satsa framför allt resurser på att utveckla en långtgående förädlingsindustri i malmfälten. Vi har i en motion, väckt under allmänna motionstiden, också föreslagit att man kompletterar investeringsplanen för ASSI:s anläggning i Karlsborg med uppbygget av en kartongfabrik, att man gör en anläggning för aluminiumframställning i Jokkmokk och exploaterar marmorfyndigheten i Norvojaur samt att man sätter i gång med järnvägsbygge Kaunisvaara-Övertorneå som en förberedelse för gruvbrytning. Allt det här är kända saker. Jag vill hävda att det finns en katalog av projekt som med kort varsel skulle kunna plockas fram från ritborden och ge arbete åt långt över 10 000 norrbottningar. Man måste satsa stort och målmedvetet, framför allt på länets basindustrier och med målsättningen att skapa full sysselsättning. Det är regeringen som måste ta ansvaret för att det sker. Den kan inte och får inte krypa undan sitt ansvar. Men det gör den nu. I stor utsträckning. Vi har i Norrbotten begåvats med något som kallas för Norrbottendelegationen. Jag anser att den borde avskaffa sig själv — den har framför allt kommit att fungera som regeringens sköld mot en växande folkopinion. Ni har ju Norrbottendelegationen; den arbetar. Var lugna. — Ungefär så var tongångarna såväl från den gamla borgerliga trepartiregeringen som från den nuvarande Ullstenministären. Jag ringaktar inte alls det kunnande, det intresse och de ambitioner som finns inom delegationen. Men den har ju ingen makt. Den har inga pengar. Den kan ingenting göra. Norrbottendelegationens omedvetna funktion i nuläget är att den fungerar som skyddsnät för den borgerliga regeringens politik, och det kan från norrbottnisk synpunkt inte vara någon fruktbar hantering. Delegationen bör avgå i protest mot att ingenting händer när det gäller att klara krisen i Norrbotten, kräva att regeringen tar sitt ansvar och hänvisa till den rad av projekt som kan sättas i gång så fort regeringen kan förmås att fatta beslut. Det vore bättre med ett vredesutbrott från delegationen i stället för att den traskar omkring som gisslan i den folkpartistiska sörjan. Jag väntar inget gott från folkpartiets sida när det gäller Norrbotten. I varje fall kommer inga positiva åtgärder fram frivilligt. En del saker är direkt illavarslande. Det är ju inte länge sedan förre statssekreteraren Gunnar Söder överlämnade sin utredning om AB Statsföretags framtid. Den går ut på att de norrbottniska basindustrierna är en belastning för AB Statsföretag och därför bör brytas ut från koncernen tillsammans med andra statsföretag och bilda ett förlustföretag, som skall sortera direkt under industridepartementet. Det är tankegångar som tidigare framförts av Per Sköld, och enbart detta vill jag uppfatta som en varningssignal. Men det finns också andra saker i det Söderska förslaget. Vinstgivande statliga företag skall delvis reprivatiseras genom börsnoteringar och aktieutbud. Realiseras utredningsförslaget är det alltså inte bara en organisatorisk förändring — det får dessutom viktiga politiska följdverkningar. Klart är att de norrbottniska basindustrierna blir helt beroende av nyckerna från kanslihuset eller en borgerlig regerings principiella syn på statsdriften. Det vore intressant att få någon kommentar från regeringen när det gäller Gunnar Söders förslag. Om det blir rättesnöret för regeringens handlande, vore det illavarslande för Norrbotten men också i betydligt vidare bemärkelse. Herr talman! Det talas mycket om mänskliga rättigheter i denna sal. Den mänskliga rättigheten att ha ett arbete är inte garanterad i kungariket Sverige.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 Men man bryter mot de mänskliga rättigheterna, varje dag och i massomfattning. ”Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning”, heter det. Ingen kan påstå att detta krav uppfylls i vårt land. Det är mot den bakgrunden som vi med rätta anklagar den svenska regeringen för att bryta mot de mänskliga rättigheterna och föreslår att rätten till arbete skall lagfästas. Det står illa till med sysselsättningen i Sverige, men det är som vanligt värst i Norrbotten. Redan i samband med slopandet av Stålverk 80-projektet framhöll jag att det börjar bli tid för en kraftfull, vredgad och enhällig protest i form av en norrbottnisk storstrejk. Den tanken framfördes häromdagen också av en känd skribent i en Norrbottentidning. Den fick stöd av flera fackliga företrädare. Jag är övertygad om att det är en riktig tanke. För att förhindra att Norrbotten förvandlas till renbetesland måste masskampens väg beträdas i långt större utsträckning. Vi har rätt att ställa krav. Under många år har regionen plundrats, inte bara på människor utan också på oerhörda materiella värden. Under ett normalår i mitten av 1970-talet var LKAB:s produktion värd omkring två miljarder, NJA:s en miljard och ASSI:s närmare en miljard kronor. Vattenfalls elförsäljning bidrog med 1,5 miljarder kronor. Så där har det hållit på år ut och år in. Enorma belopp har strömmat u et och in i det svenska folkhushållet. Det man nu kräver är en rimlig återbäring i form av rejäla satsningar på gamla basindustrier och uppbyggnad av nya. Det kommer inte godvilligt. Det måste pressas fram. Regeringen och myndigheter i övrigt måste tvingas lyssna. Var inte för säker. En vacker dag kommer den, den politiska masstrejken i Norrbotten. En dag då motorsågarna i skogen tystnar, massafabrikernas hjul slutar snurra och gruvornas folk sätter sig i vredgad protest. Nu pyr vreden bland människorna. Händer ingenting slår den snart ut i full låga. Regeringen Ullsten bör lyssna och tänka på förpliktelsen att garantera den elementära mänskliga rättigheten: rätten till arbete.

Herr talman! Då krigslarmet tystnat år 1945 avslutade statsminister Per Albin Hansson ett radiotal med att önska andra folk vad som förunnats Sverige, ”ett liv i fred och frihet”. För socialdemokratisk politik är detta en målsättning. Den helt grundläggande strävan för landets egen säkerhetspolitik måste vara ett arbete för en värld i fred. Det största hotet mot freden är supermakternas kapprustning med allt destruktivare förstörelsemedel, både kärnvapen och s.k. konventionella vapen och deras ”hjälp” — jag hoppas att citationstecknen hörs — till militär upprustning av utvecklingsländer, som därmed dras in i stormakternas intressesfär. Därför är alla folks frihet från hunger och fruktan, som gör många av dem mottagliga för stormakternas militära infiltrationer, fundamentet till hela världens fred. Det är supermakterna som dominerar världsbilden. De svarar för den alldeles övervägande delen av rustningarna. Det är därför mot dem och deras allierade som kravet på minskad rustning och vapenspridning i första hand måste riktas. Men även andra stater har ett ansvar. Den socialdemokratiska linjen när det gäller de militära utgifternas storlek och restriktivitet med svensk vapenexport är ett uttryck för vårt synsätt på detta område. Det finns ett klart samband mellan försvarspolitiken och den sociala utvecklingen i samhället. Bakom den försvarsvilja som växte fram i detta land då freden senast var i fara låg naturligtvis det grymma hotet utifrån men också en upplevd välståndsutveckling åren dessförinnan. På senare år har vi fått uppleva motsatsen, när en politik som vidgat klyftorna fått tilltron till såväl samhället som försvarsviljan att sjunka. Om än inte krigsrisken synes vara så stor för Sverige, kan den inte helt uteslutas för en framtid. Den starkaste koncentrationen av vapen och annan militär utrustning finns dock i Europa. Vårt land kan inte anses utgöra ett mål av förstahandsintresse för någon stormakt. Planeringen kan därför riktas in mot sådana typer av angrepp där vi, utan att vara huvudmål, likväl kan komma att bli indragna i krigshandlingar. Mot vissa angrepp — med kärnvapen — måste vi förlita oss på politiska åtgärder och insatser för att skydda befolkningen och begränsa omfattningen av inträffade skador. Vi kan, utan att bli indragna i krig, komma att påverkas i vår försörjningssituation av avspärrningar och ekonomisk krigföring. När det gäller totalförsvaret bör, som vår senaste partikongress såg det, inriktningen vara att en ökad vikt —- inom de ramar som de numera dramatiskt försämrade statsfinanserna kan medge — läggs vid civilförsvar, ekonomiskt försvar och andra icke-militära delar, medan det militära försvaret bör undergå en omstrukturering som öppnar möjligheter till en realsänkning av utgifterna. Detta är ingen nyhet för socialdemokratisk försvarspolitik. De ickemilitära delarna av totalförsvaret har enligt våra intentioner byggts ut, medan det militära försvaret i olika avseenden begränsats. Utbildningstiden har minskats, antalet enheter av flygplan, kvalificerade förband och fartyg har blivit färre, personalreduktioner har genomförts. Samtidigt sker en inte obetydlig tillförsel av materiel, och genom den allmänna värnplikten hålls försvarsorganisationen intakt. Vårt totalförsvar syftar till att bevara vår fred och att ge oss förmåga att stå emot påtryckningar och hot. I sistnämnda avseenden fyller civilförsvar och ekonomiskt försvar en allt betydelsefullare uppgift. Meningarna bryts i den cket vi bör satsa på det militära försvaret. Men i offentliga debatten om hur my fråga om satsningen på de civila delarna av totalförsvaret, främst befolkningsskyddet och försörjningsberedskapen, råder en stor enighet i opinionen. Erfarenheterna från de senare årens krig visar med skrämmande tydlighet att civilbefolkningen drabbas hårt. Det kan uppstå situationer när det först och främst gäller att överleva, men också att ge vårt folk en vilja och förmåga till motstånd. En förutsättning för detta är att den hemmavarande civilbefolkningen har ett gott skydd och en tillfredsställande försörjning. I fråga om befolkningsskyddet antog riksdagen 1975 nya principer för skyddsrumspolitiken i vårt land. De nya bestämmelserna skall börja tillämpas från 1 juli i år. Det nya systemet avhjälper stora brister som nu finns. Riksdagen har uttalat att man bör undvika att nya uppstår. Beträffande vårt befolkningsskydd utom skyddsrum bygger försvarsbeslutet 1977 på en ny, modern organisation, som håller på att genomföras. Som en följd av detta har ett nytt utbildningssystem antagits. Under de senaste årens erbarmliga ekonomiska politik har dock civilförsvarets ram urholkats. Den planerade utbildningsvolymen i början av 1980 talet har fått reduceras med 25 96, och risk finns för ytterligare nedskärningar. Åtminstone en utbildningsanläggning — Katrineholm känner sig utpekad — hamnar i farozonen. Vi har samtidigt nödgats konstatera att köerna för de vapenfrias utbildning fortfarande tenderar att öka. Enligt budgetpropositionen utgjorde kön över 2000 personer i oktober 1978. Enligt vår mening är det därför nödvändigt att man söker alla vägar för att utöka grundutbildningen av vapenfria. Vi föreslår att medel anvisas, vid sidan av civilförsvarsramen, för att genomföra denna utökning. Detta bör bl.a. ske genom att civilförsvarsstyrelsen får överskrida innevarande års anslag med kostnader för förberedelserna för utbildningen, och genom att ytterligare medel anvisas berörda myndigheter för nästa budgetår. De åtgärder som vi socialdemokrater här förordar skulle kunna säkerställa civilförsvarsskolan i Katrineholm. Det må väl ses som en bra bieffekt. Orten har under den borgerliga regeringstiden drabbats tillräckligt av följderna av en dålig näringspolitik. Den bör förskonas från att också drabbas av det försvarspolitiska missgrepp, som ett avvisande av den utökning av civilförsvarsutbildningen som vi socialdemokrater föreslår skulle innebära. Vi har också nödgats konstatera att budgetbehandlingen för det ekonomiska försvaret varit utomordentligt snäv. Inte heller i år innebär regeringsförslaget ett fullföljande av försvarsbeslutet. Och detta i ett läge när också sysselsättningsskäl talar för vaktslående om bibehållen inhemsk produktion på viktiga beredskapsområden. Ett sådant område är försörjningen med medicinsk material och grafiska produkter som säkerställer tidningsutgivningen. Därmed är jag inne på fallet Ceaverken i Strängnäs. Den tidigare moderatdominerade regeringen ville, om jag förstått saken rätt, med äventyrad sysselsättning och beredskap som uppenbar risk, tillskynda denna beredskapsfaktors inlemmande i ett multinationellt företag. Enligt handelsministern förefaller otroligt nog den nuvarande regeringen vara inne på samma linje. Jag har haft en interpellationsdebatt med honom om detta och C. H. Hermansson hade en i förrgår. I sin sista replik sade t.o.m. handelsministern att ”vi tror att bästa vägen — —— är att inlemma Ceaverken i ett internationellt företag ——--”. Jag tog mig för pannan när jag läste detta i protokollet. Använder handelsministern möjligen ordet ”vi” som kungen gjorde i fornstora dar, eller är det verkligen regeringen som menar att det går att hantera en viktig trygghetsfaktor på detta slappa sätt? Ideologiska, säkerhetspolitiska, militärtekniska och samhällsekonomiska skäl talar för en successiv omstrukturering av det militära försvaret. Grunderna för en sådan omstrukturering har redovisats i tidigare sammanhang av vårt parti. Vi bör ta vara på de nya tankar och idéer om den lilla statens möjligheter till försvar utan självutplåning som förts fram i den försvarspolitiska debatten i och utanför Sverige. Det gäller bl.a. att studera hur en ny teknik kan påverka metoder och organisation. Mycket talar för att utvecklingen gynnar de defensiva och territoriellt uppbyggda försvarsansträngningarna och att därför en systematisk inriktning av dessa kan ge markanta resultat till rimliga kostnader. Med denna utformning kan vi erhålla ett försvar som bjuder ett uthålligt och effektivt motstånd. Ett sådant försvar torde vara det enda som verkligen är krigsavhållande i vår miljö. I vissa lägen kan krigförande stormakt frestas att använda vårt land som genomgångsområde. Den som under sådana omständigheter vill tränga sig fram har bråttom. Att bara förlita sig på det skalförsvar som tycks vara vissa försvarsdebattörers modell innebär föga skydd. Om angriparen visste att vägen sedan låg öppen skulle han säkert, för den korta stund det här skulle ta, ha råd att avdela sådana resurser att han slog sig igenom det skal som vi förmådde skapa. Därför måste vårt försvar kunna bjuda motstånd också inne ilandet. Kan vi göra den förmågan trovärdig har vi största chansen att få vara i fred. är vi sagt bestämt nej till att utveckla det nya attackflygplanet B3LA har självfallet många bedömningar gjorts. Planet skulle säkert inte bli dåligt, men det är inte det vi bäst behöver, och pengarna räcker inte till. Det framstår som rimligare att utnyttja hittills nedlagda kostnader i befintliga flygplanssystem och därmed samtidigt hålla de totala kostnaderna nere. Därför bör vi inte satsa på en ny, oviss och mycket kostnadskrävande flygplansutveckling, vilket B3LA-projektet — vilken ny bokstavskombination det än skulle ges — innebär. Vi är entydigt och oåterkalleligt emot detta projekt. De borgerliga klarar det inte inom sin försvarsram utan att äventyra andra angelägna behov, och vi gör det definitivt inte inom vår. Detta plan kommer aldrig att flyga om förnuftet får råda. Flugit och farit har däremot hundratals miljoner kronor gjort, genom de borgerliga regeringarnas hantering av denna fråga. Den försvarorganisation vi förordar ställer krav på utbildning av de värnpliktiga och av försvarets personal. Genom att ta till vara den grund som det allmänna utbildningsväsendet ger samt kunskaper och erfarenheter från yrkeslivet kan utbildningstidens längd för olika värnpliktskategorier hållas kort. Den kanske kan differentieras mera än nu. Värnplikten är en idé, och en idé som inte låter sig förnyas är inte en idé fylld av liv. Den fast anställda personalens och de värnpliktigas villkor skall anpassas till förhållandena i samhället i övrigt. För de värnpliktiga gäller det ett fortsatt reformarbete på det värnpliktssociala området och ett vidgat inflytande över miljö och utbildning. I en särskild motion föreslår vi förbättringar utöver propositionens förslag för de värnpliktiga. Vidare föreslår vi att höjningen av utryckningsbidraget skall ske från den 1 januari 1979 och inte först efter det att huvuddelen av inneliggande åldersklass har ryckt ut, som regeringen har tänkt sig. Med det arrangemanget har de ansvariga statsråden inte bara lagt upp stjärten, utan de har också knäppt ner byxorna. Det skall bli intressant att se om moderater och centerpartister vill lägga fingrarna emellan när vi och de värnpliktiga låter rottingen vina. Socialdemokraterna har starkt markerat att om ofärd hotar det demokratiska samhället eller om de grundläggande värdena är satta på spel på grund av yttre hot måste samhället träda upp till försvar. Detta kan bara ske genom folket självt. Vi måste därför utforma försvaret så att varje medborgares kunnande och erfarenheter utnyttjas. Värnplikten och en allmän uppslutning kring totalförsvaret är för vårt parti därför inte bare en fråga om att sörja för den lämpligaste organisationen i fred och krig utan också en garanti för folklig insyn och påverkan. Det kallar vi ett folkförsvar.

Herr talman! Svensken är en smula sävlig — han tänker sig noga för innan han slutligen förhastar sig, brukar man säga. Jag tänkte just på det och på försvarskommittéerna, som sitter länge. Den kommitté som skall förbereda försvarsbeslutet 1982 har jobbat sedan första halvan av förra året. Man skall inte skryta. Och jag gör det inte annat än om jag tycker att vi har gjort något bra, och det tycker jag att vi har gjort. Den här kommittén skall naturligtvis själv komma med sina betänkanden, men vi gav ett uppdrag eller erbjudande till elva personer: Skriv vad ni tycker om det som vi håller på med. Hur skulle ni beskriva hoten mot Sverige? Vilka typer av hot är det? Hur kan de utvecklas? Vilka motåtgärder bör Sverige vidta? Denna skrift kallas Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik. Alla ledamöter i riksdagen har också fått den —och den är en mycket intressant summeringav röster med olika bakgrunder. Däribland finns tre företrädare för våra grannländer Norge, Finland och Danmark. De visar varför de utifrån sina utgångspunkter finner det så angeläget att Sverige för en utrikespolitik och en säkerhetspolitik som bidrar till stabiliteten i Norden. Där säger Jan-Magnus Jansson — chefredaktör för Hufvudstadsbladet, tidigare statsråd, ordförande i de två finländska försvarskommittéerna på senare tid — att det är viktigt att Sverige har en egen kapacitet att producera försvarsmateriel som gör oss så oberoende som möjligt av yttre faktorer. Detta är ett önskemål utifrån finländska synpunkter, där man finner det angeläget att Sverige så långt möjligt kan föra en självständig säkerhetspolitik. Man kan ta upp mycket i dessa uppsatser, t.ex. frågan om hur långvarigt ett kontinentalt krig kan förväntas bli. Tecknen från de allra flesta blir att det inte är rimligt att räkna med långa konflikter. I stället snabba förlopp, beroende på risken för upptrappning till kärnvapenkrig plus den mycket snabba förslitningen av materiel och styrkor som sker i en modern konflikt — Mellanöstern har ju givit exempel på detta. Jag vill, herr talman, nyttja dessa skribenter för att belysa en frågeställning som jag finner mycket viktig, och det är frågan om personalutnyttjandet inom totalförsvaret. Alva Myrdal menar att värnpliktens omfattning måste minskas, och de värden som ligger i den allmänna värnplikten kan tas till vara inom de civila delarna av totalförsvaret. Alva Myrdal väcker tanken att alla ungdomar, också flickor, kallas till en kortare försvarsberedskapskurs inom civilförsvarets ram. Gunnar Heckscher ansluter sig till Alva Myrdals tanke. Han finner goda skäl för att åtminstone allvarligt överväga sådana omläggningar som fru Myrdal föreslår. Det skulle betyda att alla ungdomar alltjämt fick något slags värneller tjänstepliktsutbildning i fredstid. Men denna utbildning skulle göras mycket kortare än den nuvarande — kanske ungefär tre månader — och inriktas inte bara på det militära försvarets utan även på civilförsvarets och hela befolkningsskyddets behov. Dessutom behövs en betydligt längre utbildning för mer kvalificerade insatser. Johan Tunberger har en — jag vill nästan säga briljant — analys av avvägningsproblemen inom försvaret. För honom ter det sig helt klart att man inom ungefär nuvarande kostnadsramar måste omstrukturera det militära försvaret, så att den hittillsvarande satsningen på stor numerär överges. Det är enda sättet att kunna behålla något av kvalitet och mångsidighet hos förbanden. Nordal Åkerman ger med sina utgångspunkter en mycket drastisk skildring av vådorna av en lösning där man ensidigt prioriterar numerären, alltså en satsning på en stor mängd soldater. Liksom Alva Myrdal och Johan Tunberger betonar han att de stridskrafter vi skall ha kvar måste vara rimligt moderna och rörliga. Det är min förhoppning att den här frågeställningen skall bli ordentligt diskuterad. Det militära försvaret är ju med rask takt på väg in i en helt ohållbar situation, därför att utbildningen av den stora mängden värnpliktiga tar allt större andel av anslagen. Den del som går till materiel minskar oroande snabbt, och man kan med nuvarande trender ange den tidpunkt på 1990-talet då vi inte alls får råd med någon materiel. Vid fattandet av 1972 års försvarsbeslut insåg man detta, och riksdagen beslöt då på den dåvarande försvarsutredningens och regeringens förslag att den hälft av infanteribrigaderna som inte kunde moderniseras skulle överföras till lokalförsvaret. Bara en del av de här icke moderniserade brigaderna skulle få behålla brigadens organisation, och även för det begränsade antal som fick behålla organisationen skulle gälla att de värnpliktiga skulle stanna huvuddelen av sin värnpliktstid. Man skulle inte som i de moderniserade brigaderna omsätta de värnpliktiga redan i 30-årsåldern. Hade detta riksdagsbeslut fått gälla skulle vi i dag ha haft en långt bättre planeringssituation. Vi hade inte behövt ställa in repetitionsövningar i en omfattning som äventyrar mycket av trovärdigheten. Vi hade kunnat skaffa moderna pansarvärnsrobotar. Men 1972 års riksdagsbeslut respekterades inte på myndighetsnivå, utan där planerade man efter en helt annan linje än den riksdagen beslutat om. Tyvärr kom statsmakterna sedan att böja sig för myndigheternas linje, som alltså gick tvärtemot 1972 års riksdagsbeslut. Enligt mitt sätt att se innebar detta en mycket olycklig kursändring för försvarets framtid. Man kan säga att perioden 1972-1982 kommer att innebära ungefär en halvering av deallsidigt användbara förbanden till lands, till sjöss och i luften. I stället har antalet infanteriförband ökats. Vi får alltmer ett försvar i obalans — den ökade satsningen på trögrörliga och dåligt utrustade markstridsförband har trängt ut eller allvarligt försvårat möjligheterna att behålla mer rörliga och eldkraftiga förband. Det framtida attackflyget som just nu diskuteras är ett exempel på det, och det finns flera. En lösning som innebär att man begränsar antalet värnpliktiga till det militära försvaret skulle också medföra en radikal förbättring för civilförsva ret, som skulle kunna få en yngre och effektivare organisation än det har i dag. Det är min förhoppning att det ökade intresset för civilförsvaret som varit så märkbart skall leda till att detta äntligen får likställas med det militära försvaret i fråga om yngre personal. Det förs i vissa fackkretsar en agitation på temat att oförändrad värnpliktsprincip är en förutsättning för ett folkligt försvar. Men detta är som jag ser det en förmyndaraktig syn med tanke på de civila delarna av totalförsvaret. Varför skulle inte en insats inom dessa delar kunna betraktas som en fullvärdig gärning? Tankar som väckts av Alva Myrdal och Gunnar Heckscher liksom det ökade intresset för civilförsvaret är för mig välkomna tecken på att vi kanske äntligen kan få en mer avspänd diskussion om ett rationellare personalutnyttjande inom totalförsvaret. Färre värnpliktiga betyder att vi kan få bättre balans inom det militära försvaret, samtidigt som de civila delarna skulle få större möjligheter att klara sina viktiga insatser. Åtminstone liberaler och socialdemokrater borde välkomna en sådan diskussion. För drygt 50 år sedan fattade de beslut om en liknande lösning —i stark polemik främst med en mycket konservativ generalstab. I efterhand har de unga officerare som stödde tanken på kvalitet i stället för jättestor numerär prisats för framsynthet och förstånd. Men jag finner att många som nu lovordar gruppen kring Ny militär tidskrift inte alls godtar tanken att det också i dag måste vara en balans mellan kvalitet och kvantitet — oroande många ser numerären som det helt avgörande. Jag har anfört detta som ett exempel på en av de frågeställningar som tagits upp av flera av debattörerna i skriften Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik. Det finns en rad andra frågor som också skulle kunna diskuteras. Jag tror, herr talman, att det här sättet att låta ett antal fristående människor belysa ett område som en statlig utredning är satt att se över är efterföljansvärt. Man talar ibland om att vi när vi tillsätter en statlig utredning egentligen borde tillsätta två eller tre utredningar, så att vi fick alternativa belysningar på problemen. Och det kan ligga mycket i det, men så tröga som utredningarna är kanske vi inte kan ha två konkurrerande, för de måste ju helst vara klara samtidigt. Men att låta några utomstående behandla ett område bör vara en idé som är värd att ta vara på. Det här är ett exempel på ett område där denna metod har använts — man kan säkert göra på liknande sätt på andra områden. Bengt Gustavsson hade som alltid flera intressanta synpunkter. Jag vill dock erkänna att jag blev en smula fundersam, när jag tog del av socialdemokraternas 29 sidor långa motion i försvarsfrågan. Där sägs att man skall kunna spara 448 miljoner i förhållande till budgetens förslag, men bara tolv rader ägnas åt att visa hur besparingarna skall göras, och det görs inte mer konkret än att motionen säger att ”det bör ankomma på regeringen att vidta erforderliga förändringar av bemyndiganderamar och omfördelningar av betalningsmedlen”. Jag säger inte att detta är vare sig fel eller omöjligt. Men om jag utgår från att varje anställd kostar drygt 100 000 kr. i löner, sociala avgifter och annat, så bör alltså ytterligare omkring 4 000 människor bort — helst från den 1 juli i år. Nedskärningen måste ske antingen inom försvaret eller inom industrin. Riksdagen beslöt 1977 att antalet anställda inom försvarsmakten bör minska med 2 500 fram till år 1982. I fjol beslöts att detta antal skulle utökas genom en ganska drastisk nedskärning av centrala staber och förvaltningar. Såvitt jag förstår förutsätter den socialdemokratiska motionen en avsevärd skärpning av detta personalminskningsmål, och det måste alltså gå fort för att besparingar skall kunna inledas redan den 1 juli i år. Ett antal staber, flottiljer, regementen och skolor måste därför rimligen försvinna, utöver vad som bestämts i redan fattade beslut. Jag vill inte kritisera detta utan bara säga att riksdagen hade haft en lättare uppgift, om det i motionen hade angivits åtminstone några av de ytterligare indragningar som behövs. I motionen nämns särskilt byggnadsverksamheten, och såvitt jag förstår aktualiserar det tanken att avskaffa fortifikationsförvaltningen och överföra uppgifterna till byggnadsstyrelsen. Frågan har diskuterats tidigare. Det kan vara en rimlig besparing, men detta bör då göras innan fortifikationsförvaltningen flyttas till Eskilstuna. Jag nämner det, herr talman, för att få ytterligare ett namn i Sörmland, varifrån Bengt Gustavsson ju kommer. I stället för en flyttning bör det alltså bli en nedläggning.
Herr talman! Det sista var kanske litet sent påtänkt. Jag passerar byggnadsplatsen varenda gång jag far till järnvägsstationen för att åka till Stockholm, och till min glädje avancerar byggandet ganska bra. Hans Lindblad har tagit upp en värnpliktsteknisk diskussion, som vi kanske bör föra i försvarskommittén. Det finns flera skäl till detta, bl.a. har vi där flera åhörare än här i dag. I mitt anförande sade jag att en idé som inte förmår förnya sig är en död idé, och eftersom jag tror på värnplikten, gärna utbyggd till totalförsvarspliktens idé, är jag inte otillgänglig för resonemang om ändringar. Jag har ju, som Hans Lindblad vet, haft förmånen att leda rätt många utredningar som arbetat med dessa frågor. Jag vet att många av de där djärva greppen som Hans Lindblad och många fria debattörer tagit på det här området tyvärr kan vara teoretiskt intressanta, men när man räknar ger de inte de stora pengarna. Det går allt åt rätt många värnpliktiga, om vi skall kunna göra det trovärdigt att vi avser att försvara hela det här ytstora landet med vår lilla befolkning. Vi har ju en ganska lång värnpliktstid, eftersom man finns med i rullorna till 48 års ålder. Vi har ett solidariskt system på det sättet att de unga kan ta sig an de tyngre uppgifterna, medan de lättare får anförtros de äldre värnpliktiga. Givetvis kan förändringar diskuteras. Jag tillhör inte dem som säger att en insats inom andra delar av totalförsvaret är mindre värd än en insats inom det militära försvaret. Det strider ju emot hela den uppläggning som jag presenterat som den socialdemokratiska politiken på området. Jag uttryckte speciellt önskemålet att regeringen skall vidta åtgärder som gör det möjligt att snabbt utbilda de värnpliktiga som har fått en uppgift inom civilförsvaret. Jag hörde i radio i dag att regeringen tänker inkalla ett ökat antal värnpliktiga. De som skall göra sin tjänst i civilförsvaret kan enligt min mening också stå i tur.